Fru talman! Laholmsbukten i sydöstra Kattegatt är ett av landets mest miljöbelastade havsområden. Laholmsbuktens tillrinningsområden som ett särskilt föroreningskänsligt område. För att få acceptabla förhållanden i Kattegatt måste en lång rad åtgärder vidtas för att bl.a. halvera kvävetillförseln, vilket riksdagen ju har satt som mål. Det är ett mål som naturvårdsenheten på länsstyrelsen i Halland anser inte kommer att kunna uppnås, om inte betydligt kraftigare åtgärder sätts in än dem som nu har påbörjats. I propositionen skriver regeringen att föroreningarna bör nedbringas till ofarliga nivåer och att miljöskyddskommittén bör överväga frågorna om att införa miljökvalitetsnormer. Hjälpverbet skall i stället för bör hade varit på sin plats enligt vårt sätt att se. Utskottet är ju positivt till att miljökvalitetsnormer införs så småningom men menar att det behövs både grundläggande forskning och praktiska tillämpningsförsök innan de kan införas. I motion Jo804, Försök med kvalitetsnormer för miljöstörande utsläpp, föreslår Hans Leghammar att Laholmsbuktens avrinningsområden skulle bli föremål för ett praktiskt försök. I utskottets svar på motionen nämner man att naturvårdsverket inom det projekt som kallas mistprojektet nu har vissa planer på att göra en förstudie i exempelvis Laholmsbukten för att pröva kvalitetsnormer i närsaltstillförseln. Det skulle säkert innebära ett steg framåt för att rädda Laholmsbukten från den hotande havsdöden, och jag vill enträget uppmana miljöminister Birgitta Dahl att medverka till att försöket kommer till stånd. Hon är inte närvarande nu, men förhoppningsvis läser hon protokollet. Fru talman! Jag är ju alldeles ny och tillfällig i den här församlingen och är dessutom sista anmälda talare i debatten om miljöpolitiken under denna dags långa färd mot natt. Jag har ingen avsikt att förlänga debatten. Jag erinrar mig bara vad jag avslutade ett anförande med i en valdebatt 1985. Jag sade då någonting om att våra frågor kommer att prioriteras av alla människor, om vi skall ha någon chans att överleva på jorden. Att döma av alla ord i dag finns det kanske hopp, om orden följs av handling. Detta blir mitt första och förmodligen sista inlägg i den här kammaren. Jag hoppas att ingen vill förlänga debatten genom att säga emot mig.

Fru talman! Av tekniska skäl skulle jag gärna vilja dra tillbaka reservationerna 207 och 210.

Fru talman! Jag vill kommentera frågeställningen om det skulle vara en förolämpning att miljöpartiet tvingas begära återremiss. På det här sättet såg man inte saken i industrin. Det tror jag att både Carl Frick och Lars Norberg kan intyga. Om man inte blev färdig med sitt arbete så att det gick att använda, spelade det ingen roll hur mycket arbete man redan hade lagt ned och hur stora ambitioner som låg bakom. Om det fanns tid var det bara att komplettera, så att arbetet blev användbart för företaget. Med en klok chef behövde aldrig någon känna sig förolämpad. Det var bara att ta nya tag. Varför inte se det så i stället. Inte skall vi behöva anse oss förolämpade av varandra åt något håll. Det är bara att lägga ned litet mer jobb på detta, för miljöns och framtidens skull. Jag tror att det skulle vara en bra insats i valrörelsen för alla inblandade partier. Många väljare skulle varmt uppskatta att riksdagen gjorde mer för att lösa de miljöproblem som väldigt många människor oroar sig för. Fru talman! Carl Frick tog upp en del frågor och undrade över hur det kunde komma sig att man inte gjorde något åt så självklara saker. Jag vill komplettera med en sak. Det gäller de rötgaser som bildas på våra soptippar och som fortfarande bildas i en del avfallsdepåer. Det vore egentligen en självklarhet att man tog vara på dem för att utvinna energi, men framför allt för att de annars ytterligare förvärrar växthuseffekten. På en del håll finns det redan en rötgasbildning under kontroll, nämligen i en massa kommunala avfallsverk. Men där bryr man sig inte om att ta vara på den rötgas man har samlat in. Där bränner man bara bort den. Det är också någonting som är ägnat att förvåna om man talar om ekonomi i samma betydelse som tyskarna gör, Haushalt -- hushållning.

Fru talman! Sedan år 1970 har världen förlorat nästan 200 miljoner hektar skog, grovt räknat motsvarande USAs yta öster om Mississippi. Öknarnas areal har ökat med 120 miljoner hektar, och öknarna har därmed erövrat mer ny mark än vad det för närvarande odlas på i Kina. Tusentals växt och djurarter, som före 1970 fanns på planeten, har upphört att existera. Det här är några av de uppgifter som World Watch Institute har kommit med. Samtidigt har jordens befolkning ökat med 2 miljarder människor under de senaste 30 åren, och man räknar med att komma upp till nästa 2 miljarder inom 20 år. Viktiga indikatorer pekar mot en försämring av balansen i de naturliga ekosystemen. Kraftfulla åtgärder är oundgängliga. För utvecklingsländerna grundas de orättvisa förhållandena på en lång historia av utplundring och utsugning. Kolonialism, neokolonialism och imperialism har inneburit rovdrift beträffande råvaror, utnyttjande av billig arbetskraft och under en lång epok också slavhandel. Sedan något decennium tillbaka plågas de allra fattigaste länderna av en skuldkris som har antagit en neokolonial karaktär. I en värld där ekosystemen hotas har en fjärdedel av mänskligheten stora svårigheter att tillgodose sina mest elementära behov av mat, kläder och husrum. I mer än 40 länder sjönk inkomsten per capita under 80-talet. Miljöförstöring och ekonomisk nedgång följs ofta åt och lever så att säga på varandra. De fattiga människornas öde och ekosystemens framtid hänger samman. Om vi med ett fungerande ekonomiskt system menar ett system som tillfredsställler åtminstone människornas grundläggande behov och som inte hotar viktiga ekosystem, kan vi säga att det nuvarande ekonomiska världssystemet inte fungerar. Det må sedan kallas marknadsekonomi eller vad det nu kan vara! För att ta ett exempel vill jag nämna följande. Jag menar att den nu pågående koleraepidemin i Latinamerika hänger samman med de hårda krav på en strukturanpassning som länderna där har utsatts för i och med de krav som har ställts på återbetalning av de skulder som de här länderna har haft. Dåliga system för vatten och avlopp och dålig hygien ger grogrund för spridning av epidemier, precis som nu är fallet i och med nämnda koleraepidemi. Människor som får livslånga sjukdomar och som dör blir naturligtivs inte entreprenörer eller producenter i den framtida ekonomi som de hjälpande händerna säger sig vilja vara med om att skapa. Fru talman! Det är givetvis viktigt att klimatfrågan utgör en av de centrala förhandlingsområdena inför FN-konferensen 1992. Självfallet är det ett minimikrav att vårt land verkar för att koldioxidutsläppen inte ökar fram till år 2000, vilka därefter skall minska. Om man betänker att vissa klimatforskare bedömer att den totala produktionen av koldioxid borde minskas med 85 % för att göra det möjligt att förhindra en temperaturökning, förstår man att propositionens nuvarande krav är minst sagt måttligt. Det andra stora området inför nämnda konferens gäller bevarandet av den biologiska månfalden och övergången till ett ekologiskt uthålligt skogsbruk i hela världen. Om skogsvolymen också fortsättningsvis tillåts minska, förvärras klimatproblemet i och med att koldioxidöverskottet ökar. Allt skogsbruk måste därför innehålla återbeskogningsprogram och kontrolleras av självständiga skogsvårdsmyndigheter. Trots att Världsbanken och UNDP genomför sitt program, ''Tropical Forest Reaction Plan'', fortsätter skogsskövlingen på många håll. Avverkningsförbud efterlevs inte bl.a. på grund av laglöshet och korruption i en hel del länder. Ibland är också biståndsmedel inblandade när det gäller den här avverkningen. Även om det har blivit en förskjutning vad gäller attityden, så att man åtminstone säger sig vilja integrera miljöhänsyn i projekt som är beroende av Världsbanken och av bistånd, borde man kunna ta steget fullt ut och som regel, åtmistone från svensk sida, kräva miljökonsekvensbeskrivningar beträffande olika projekt om sådana inte är alldeles uppenbart onödiga! Vi vill där gå litet längre än vad utskottet har velat göra. Så länge Världsbanken inte i praktisk handling dokumenterar sitt miljömedvetande tycker vi att de resurser som ställs till förfogande beträffande de nya miljöfonderna i stället borde ges direkt till UNEP och UNDP för att på det sättet minska världsbankens inflytande. Kritiken mot Världsbanken är allmänt känd och har diskuterats åtskilliga gånger här i kammaren. Också när det gäller samarbetet med Öst och Centraleuropa vill vi givetvis ha miljökonsekvensbeskrivningar på motsvarande sätt. Det vore en katastrof om miljörörelsen i länderna i öst skulle börja rikta kritik mot västfinansierade projekt, som har fått karaktären av miljödumpning, dvs.: Verksamhet som vi av miljöskäl inte vill bedriva i väst flyttar vi till öst. Jag menar att det finns vissa tendenser till en sådan utveckling. Det stora petrokemiska projektet i Tyumen i Sibirien har väckt protester, och frågan är om vår export av tjockolja till Polen kan anses höra hemma här. Vi tycker i stället att man mycket generöst borde bygga ut kontakterna med t.ex. den sovjetiska miljörörelsen och att man även borde ge kommunerna möjlighet att göra detta inom ramen för det vänortsutbyte som de bedriver. Ofta har ju miljöstudier fått en framträdande plats i det sammanhanget. Vi hade gärna sett att litet mera pengar avsattes till den typen av miljösamarbete med våra nära grannar i öst. Miljörörelsen i öst har också betytt mycket för att demokratiseringsprocessen har kunnat hållas vid liv. Miljöföroreningarna på Kolahalvön är av stort intresse för norra Skandinavien. Vi kan inte nöja oss med att hur länge som helst sitta och vänta på nya sovjetiska initiativ efter de förslag som har lämnats. Förr eller senare måste något göras för att arbetet med ombyggnaderna av smältverken verkligen skall komma i gång. Vi måste också vara beredda på att vi måste ställa upp med förmånliga lånevillkor. Till miljökampen på Nordkalotten räknar jag också kravet på att kärnvapensprängningarna på Novaja Zemlja upphör för gott. När det gäller Aralsjöns eventuella återställande hänvisar utskottet till att det är en intern sovjetisk angelägenhet. Detta faktum hindrar inte att vi klargör vår vilja att hjälpa till om Sovjetunionen skulle gå ut med krav på internationell hjälp. Vidare argumenterar vi i en motion för att FNs Sustainable Economic Welfare'' skall tillmätas en avgörande betydelse när det gäller att beräkna en ekonomisk utveckling och att bidra till en bättre grund för beslut i biståndsfrågor. Självfallet vill vi inte, som utskottet skriver, överge BNP-måttet. Jag begriper inte varför man måste måla ut extra ståndpunkter och hänvisa till motionärerna när man skall avslå vissa yrkanden. Vi får denna gång nöja oss med att utskottet trots allt ser positivt på de mått som vill ge en större tyngd. Slutligen, fru talman, hävdar vi i ett yrkande att Sverige bör stå utanför medlemskap i EG så länge som man använder principen att nationellt eller regionalt politiskt införda miljöbestämmelser kan upphävas genom domstolsbeslut på grund av att de ses som handelshinder. Utskottet argumenterar på ett sådant sätt att man skulle kunna tro att motionärerna är emot principen om minimiregler. Men vad vi är emot är att det som kan anses vara mer än minimiregler skall kunna förbjudas. Vi står givetvis bakom samtliga reservationer som vårt parti har medverkat till. Men i den här omgången nöjer jag mig med att endast yrka bifall till reservation 15.

Fru talman! Det är givetvis mycket viktigt att man jobbar för striktare konventioner, så att de inte blir så flummiga som de många gånger är i dag. Men är det då inte ännu viktigare att man har en internationell domstol som kan avgöra om länderna följer t.ex. en lagstiftning eller en konvention? Annars skulle man kunna säga att vi inte behöver några domstolar i Sverige bara därför att vi gör lagarna striktare. Men jag tror att det skulle fungera mycket dåligt. Sedan vill jag åter ta upp min fråga om fri information. Jag förstår inte varför utskottet inte är mer positivt till en konvention om fri information. Det vore faktiskt något jättebra för Sverige att ta upp internationellt. Jag tror nämligen att det finns ett stort tryck inom många länder, där framför allt miljöorganisationerna vill ha möjlighet att få denna information.

Fru talman! Moderater, folkpartister och socialdemokrater är ense när det gäller det här betänkandet om internationella miljöfrågor. Jag yrkar därför bifall till hemställan i betänkandet. Sverige har gjort internationella åtaganden för att rädda ozonskiktet. Efter en stegvis nedtrappning av användningen av freoner, haloner och koltetraklorid skall bruket av dessa ämnen upphöra totalt till år 2000. Regeringen föreslår en samlad strategi för minskad klimatpåverkan. Sverige skall verka för att de totala koldioxidutsläppen i Västeuropa år 2000 inte överstiger nuvarande nivå för att därefter minska. Utskottet stöder den målsättningen. Denna politik måste också bli regeringens politik i det praktiska handlandet och inte bara en läpparnas bekännelse. Hittills har regeringen inte följt de rekommendationer som gjorts vid flera internationella konferenser. Vid konferensen i Bergen i maj 1990 uppmanades alla deltagare att utarbeta nationella strategier för att begränsa eller reducera utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Studierna med kostnadsuppskattningar skulle vara klara i februari i år. I Sverige har inte någon sådan studie blivit utförd. Miljöministern har vid åtskilliga tillfällen avvisat det koldioxidtak som beslutades av riksdagen 1988. I stället förordar hon en ökad användning av fossila bränslen och därmed en ökning av koldioxidutsläppen. Sverige har utsatts för en hel del internationell kritik för sitt agerande i klimatvårdsfrågorna. Vid Bergenkonferensen i fjol uttalade EGs miljöminister: ''Det vore högst olyckligt om Sverige river upp sitt koldioxidbeslut. Om inte Sverige, som är ett rikt land, klarar det miljömålet förlorar vi en verklig förebild.'' Flera länder har redan lagt fast nationella målsättningar inom klimatområdet. Tyskland avser att minska koldioxidutsläppen med 25 % till år Australien och Nya Zeeland med 20 %, och andra länder förbereder liknande beslut. Utskottet uttalar i betänkandet att klimatfrågan intar en särställning i miljöarbetet. Det är nu av yttersta vikt att regeringen tar sitt ansvar och arbetar i enlighet med riksdagens beslut. Sverige har resurser och möjligheter att befinna sig i frontlinjen när det gäller arbetet med klimatfrågan. Det är viktigt att det svenska arbetet, både nationellt och internationellt, intensifieras inför FNs konferens om miljö och utveckling nästa år. Enligt utskottet är det av vikt att problemen inte förringas på grund av osäkerhet bland forskare om tidsskalan och storleken av de befarade klimatförändringarna, liksom om effekterna i olika regioner. Effekterna uppträder gradvis och under en utdragen tidsperiod. Det är därför naturligt och viktigt att även mindre tecken på klimatförändringar och skador på ozonskiktet leder till omedelbara åtgärder, trots att effekterna av sådana åtgärder inte kan iakttas förrän längre fram i tiden.
Fru talman! Det är litet svårt att replikera på den fråga som Eva Björne tar upp. Vi var eniga i utskottsmajoriteten, så det är inte fråga om någon reservation. Men Eva Björne hade förmodligen ett behov av att återigen deklarera moderaternas stora och nyvunna intresse för de internationella miljöfrågorna. Vi har hört exempel på koldioxidintresset tidigare i dag. Jag begärde emellertid replik bara för att försäkra Eva Björne om att den socialdemokratiska regeringen inte tänker förspilla någon möda i fråga om att fortsätta att vara pådrivande både när det gäller koldioxid och andra luftföroreningar som inte känner några gränser. Jag hälsar Eva Björne och hennes partikamrater välkomna i det arbetet.

Fru talman! Sverige är en av initativtagarna till den miljökonferens som skall hållas i Brasilien nästa år och som det har talats mycket om här i dag. Vi från svenskt håll arbetar för att denna konferens skall bli handlingsinriktad, dvs. att den skall fastställa precisa mål, tidtabeller och finansiering, någonting som inte är minst viktigt. Det är tre frågor som flera talare har tagit upp i dag, men som jag vill upprepa för Eva Björnes skull. Det är konventioner om skogen, om klimatförändringar och om biologisk mångfald. Jag skall inte ta mer av kammarens tid i anspråk, men jag hoppas att det förarbete som skall presenteras kommer att visa att Eva Björne är fel ute när hon i den här frågan misstänkliggör den socialdemokratiska regeringen.
Fru talman! Jag hoppas att det kommer att bli så att jag är fel ute. Det är väldigt viktigt att regeringen arbetar praktiskt och målinriktat i dessa frågor. Vi tycker att skrivningen i betänkandet är bra och därför ställer vi oss bakom den. Men regeringens agerande har varit ganska fegt. Man har liksom krupit tillbaka. Regeringen har talat internationellt om hur aktiv och pådrivande man har varit, men i verkligheten förhåller det sig inte så. Jag hoppas att Axel Andersson har rätt och att man inför nästa års konferens verkligen kommer att arbeta så som han vill framställa att man arbetar.

Fru talman! Jag har över helgen varit på Biskops Arnö, Nordens folkhögskola, där man sedan många år tillbaka lägger stor vikt vid ekologi, social utveckling och kunskap om tredje världens problem. Den här gången hade representanter för nord och syd bjudits in för att hitta fram till en gemensam plattform inför Brasilienkonferensen nästa år. Det blev ett fruktbart möte, och den sammanfattning som skrevs redan efter första dagen säger mycket om hur tredje världen vill skapa sin egen framtid utifrån medvetenhet om den miljöförstörelse och de ekonomiska bojor, som de nu har begåvats med utifrån den rika världens hjälpinsatser. Man kan tala om ett mode med begrepp som eller ''westernisering''. Det modet har nu nått in i alla världens hörn. Det modet har exploaterat och mördat många av söderns miljoner och det fortsätter att göra så. Det förstör lokal, regional och global ekologi -- basen för livet på jorden. Det förstör lokalt anpassade livsstilar, som bygger på samarbete, basen i ett uthålligt samhälle. Vi är i stort behov av en förändring; inte heller etablissemanget kan längre undkomma detta faktum. Men förändringen måste nå djupare än till bara kosmetik -- och det är inte etablissemanget berett att godta, eftersom det skulle undergräva dess maktbas och dess möjlighet att utvidga makten ännu mer. En strategi för verklig förändring måste börja med en analys av dynamiken hos det nuvarande dominerande utvecklingsmönstret. Vi lade fast följande nyckelelement: -- Den fria marknadsekonomin, den fria handeln, ersätter alla övriga former av utbyte av nyttigheter och tjänster. Den avskaffar den lokala kontrollen över tillgångar och samhällets funktioner och koncentrerar makt, pengar, produktionsmedel, jordbrukets insatsvaror, media, kunskap och beslutsfattande i händerna på några få, dvs. de stora företagen, statliga byråkratier och andra eliter. -- Det ekonomiska systemets lagar är sådana att företagen måste konkurrera och växa år från år för att överleva. De stora äter upp de små, så att många företag, jordbruk m.m. också faller offer för systemet. -- Det här systemet är inte intresserat av att förse hela jordklotet med mänskliga förnödenheter. Utifrån sin egen logik måste det fortsätta att växa -- och skapar mer och mer nya ''behov'', som aldrig behövts tidigare. Det förorenar vattnet, så att vi behöver reningsverk. Det förstör närnaturen så att vi behöver Disneyland. De förstör vårt ''här'' så att vi behöver bilar för att fara ''dit'' där det sägs att det händer något. -- Ekonomisk hänsyn ses som viktigare än alla andra icke materiella hänsyn, som meningsfullhet, samarbete, kultur, andlighet, tid för barn och barnbarn. -- Modern vetenskap fungerar som en pseudoreligion, vars makt inte tycks ha några gränser. Med sin mäktiga teknologi sägs den kunna förbättra livskvaliteten på alla sätt och också lösa dagens kris. Erfarenheten har visat att detta är en grym myt. Det är ytterst svårt att handla för att förändra, att ändra kurs från detta globala destruktiva och dominerande system. I stora delar av Södern ger hunger, fattigdom och utsugning -- ofta under auktoritära regimer -- föga styrutrymme. Samtidigt låter det här dominanta systemet folk tro att det för med sig förbättringar för dem. Det är mycket svårt att handla för att förändra också i stora delar av Norden. Människorna är fastkrokade på systemet, beroende av det för sina basförnödenheter och den kompensation de behöver för ''meningsfullhet''. Huvudströmmens utbildning, reklam, TV-underhållning, statusjakt, osv. har utrymmet i en sinnets försurning. Både i norr och söder har specialister ersatt traditionell delad visdom; det hierarkiska systemets uppifrån-beslut har ersatt de små gruppernas beslut, information har ersatt tankar, man talar i stället för att handla. För att ta oss ur krisen måste vi skapa en verkligt global solidaritet, understödja förändringsinitiativ inom ett holistiskt, politiskt medvetet mönster av verklig hållbarhet och kraftförnyelse. Vi måste avslöja många dominanta mönster och handlingar. Vi måste uppmärksamma hur vi använder språket eftersom många begrepp har olika mening och historia för olika människor och många termer har sugits upp av etablissemanget. Vi måste vara försiktiga med att lägga fast handlingsmönster och i vilken utsträckning vi har tillgångar för att skapa globala och lokala alternativ till nuvarande utveckling. Vi måste arbeta fram konkreta öppningar mot förändring och bilda nya samarbetsformer. Så långt överenskommelsen mellan nord och syd ute på Biskops-Arnö. Om vi tar detta uttalande, grundat på insikter gemensamma för människor från nord såväl som syd, på allvar, kommer vårt bistånd att förändras ordentligt. Jag hoppas att så blir fallet.

Fru talman! Som vanligt kan vi konstatera att vid en debatt då riksdagen utnyttjar sin kontrollmakt till att granska regeringen finns inget statsråd närvarande. Jag har den erfarenheten att man från regeringens sida inte är särskilt intresserad av vad riksdagen säger i dessa sammanhang. Kanske beror den bristande respekten för riksdagen på vad en av regeringens allra käraste vänner inom fackföreningsrörelsen sade till mig för ett tag sedan: ''Någon regeringen har vi inte längre -- bara ett antal befordrade statssekreterare.'' Fru talman! Att försöka göra en slutsummering av den mandatperiod som nu lider mot sitt slut är frestande även om granskningen formellt bara omfattar det senaste året. Ett stort antal ''affärer'' har rullat förbi, och de offentliga utskottsutfrågningarna har blivit ett inslag i det politiska livet, lika uppskattat bland allmänheten som ogillat av regeringsmakten. Sett i den politiska backspegeln förefaller det märkligt att vi faktiskt bara har haft detta hjälpmedel för KUs granskning sedan 1988. Det är intressant att tänka sig vad som hänt om vi hade haft offentliga utskottsutfrågningar långt tidigare. Säkerligen skulle mycket ha sett annorlunda ut i svenskt politiskt liv då. Därmed inte sagt, fru talman, att utfrågningarna i alla avseenden varit perfekta. Det tar tid för nya arbetsformer att få en utformning som fyller de krav som man rimligen kan ställa så länge frågan om sanningsförsäkran inte lösts, får vi dess värre finna oss i att hela sanningen inte kommer fram vid Nu granskar konstitutionsutskottet inte bara s.k. affärer utan också administrativ praxis. Inledningsvis skall vi också behandla ett antal frågor med anknytning till detta. Trollhättan, hålla långa utläggningar om regeringsmaktens förfall. Det var ingen hejd på eländet, vilket enligt herr Johansson berodde på att det fanns så starka meningsskiljaktigheter inom de borgerliga partierna och inom de aktuella ministärerna, att regeringssamarbetet -- ja, hela vårt demokratiska statsskick, hela parlamentarismen -- blev lidande. Nu har vi fått ett vittnesbörd om hur arbetet och politiken har fungerat inom de socialdemokratiska regeringar som suttit sedan 1982. Jag tänker bl.a. på Kjell-Olof Feldts memoarer. Om man skall tro dessa -- och sanningshalten skall nog inte bestridas, även om hans partivänner är mindre förnöjda med den feldtska frispråkigheten -- var de borgerliga regeringsåren rena idyllen jämfört med de maktkamper och lappkast som vi har fått uppleva sedan dess. Jag tycker, fru talman, att de här interiörerna, väldigt klart visar att den kritik som man från socialdemokratiskt håll riktade under de borgerliga regeringsåren sannerligen inte var särskilt bärande, om man nu om några minuter kommer och påstår -- vilket jag förmodar att Olle Svensson gör -- att allt har varit frid och fröjd och perfekt. Vad jag tycker är alldeles klart när man tittar tillbaka är att det har varit en bristande respekt för lag och ordning inom regeringskansliet. Det har varit en bristande respekt för vår konstitution. Att de s.k. affärerna har kunnat inträffa beror i ett flertal fall -- inte bara när det gäller Ebbe Carlsson affären -- på att man tagit lätt på lagar och förordningar och ansett sig stå över någonting så enkelt som regler för regeringsarbetet och för parlamentarismen. Det har under de här regeringsåren funnits en klar nonchalans, och den nonchalansen har straffat sig. Hela den s.k. Ebbe Carlsson-affären hade ju aldrig kunna inträffa, om man hade följt de regler som finns för regeringsarbetet. Ebbe Carlsson-affären var inget olycksfall i arbetet. Den hade aldrig behövt inträffa, om man hade hållit sig till gällande regler. Det gäller också en rad andra affärer. Med större känsla för lag och rätt, med större respekt för de regler som gäller och med bättre juridiskt kunnande hade sådant här inte kunnat inträffa. Jag vill påstå att den regering, och det två regeringar, som vi har haft under 1980-talet inte har, fru talman, drabbats av otur -- inte alls. De många affärer som har ägt rum är i stor utsträckning självförvållade, och de kunde ha undvikits. Det finns därför ingen anledning att tycka synd om regeringarna Palme och Carlsson, för att de har råkat särskilt illa ut. De har sig själva att skylla. Det är naturligtvis inget grundlagsbrott att man tycker olika i en regering, som Feldts memoarer så vältaligt vittnar om, men det finns faktiskt anledning att peka på hur besvärligt det kan vara för också en formellt homogen enpartiregering att sköta sina åligganden. Vi har haft enpartiregeringar under de här åren, men de har också varit minoritetsregeringar, varför det har varit naturligt att söka stöd åt olika håll. Detta ingår i det parlamentariska spelet. Ett instrument i detta sammanhang har varit s.k. Utskottet har behandlat dessa. Det finns all anledning att understryka att information till oppositionspartierna självfallet är ett acceptabelt, för att inte säga önskvärt, inslag i ett demokratiskt samhälle. Vad som är mera tveksamt är om partiledaröverläggningar ersätter de beredningsorgan som finns t.ex. riksdagsutskott, utredningar, parlamentariska beredningar m.m. Om man använder den senare typen av samråd med oppositionen sker en kontroll och en dokumentation av arbetet. Det är viktigt från parlamentarisk synpunkt. Inte minst tar sig denna kontroll uttryck i direktiv, som är offentliga -- Annorlunda är det faktiskt med partiledaröverläggningarna. Det är viktigt att slå fast att regeringen har det fulla politiska och juridiska ansvaret för alla regeringsbeslut, även om det har föregåtts av partiledaröverläggningar. Det går inte att skylla i från sig på att partiledarna har nickat bifall. Fru talman! Det är viktigt att också i fortsättningen hålla ögonen på partiledaröverläggningar. De är förvisso i vissa situationer och vad gäller vissa frågor berättigade, men de kan aldrig ersätta den normala berednings och ansvarsprocessen. Inte minst finns det från riksdagens synpunkt anledning att hävda dess roll när det gäller att fatta politiska beslut. Fru talman! Detta är Olle Svenssons sista granskningsdebatt, även om -- av skäl som jag skall återkomma till senare under dagen -- jag hoppas att hans KU-arbete inte skall upphöra under sommaren. Olle Svensson har varit ordförande i KU under en dramatisk period av utskottets historia. En rad s.k. affärer har väckt stort uppseende och intresse -- också utanför politikernas led. På så sätt har KU, under hans ordförandetid, kommit att spela en viktig roll i det som kallas för riksdagens kontrollmakt. Ibland har Olle Svensson fått kritik i dessa sammanhang. Nu är det faktiskt inte Olle Svensson som har ställt till dessa affärer, utan kritiken bör riktas mot regeringen och de mer eller mindre osannolika figurer, som gjort KU den äran under Olle Svenssons ordförandetid. Olle Svensson har naturligtvis haft en svår uppgift under dessa intensiva år. Det har emellertid, tycker jag, i allmänhet gått mycket bra tack vare hans intresse för arbetsuppgifterna och tack vare det förnämliga kansli, som konstitutionsutskottet förfogar över och vars insatser inte skall underskattas. Olle Svenssons engagemang för utskottets arbete har varit obestridligt. Han har haft ett intresse för riksdagens arbetsformer och för ledamöternas arbetssituation, som varit föredömligt. Om KU under hans ledning hade haft litet mer att säga till om i dessa avseenden hade mycket sett annorlunda och bättre ut. Olle Svensson har därutöver haft en egenskap som är av stor betydelse, inte minst för en utskottsordförande. Han har kunnat skilja på person och sak. Det har alltid varit ett nöje att samarbeta med honom. Jag vill rikta ett varmt tack till Olle Svensson, för det samarbete som vi har haft under åren.
Granskningsdebatten uppdelas liksom tidigare år i flera avsnitt varje avsnitt behandlas som ett självständigt ärende och talarlistan för de olika avsnitten kan därför utökas med ytterligare talare. Då alla under ett avsnitt anmälda talare haft ordet övergår kammaren omdelbart till att debattera nästa avsnitt. Voteringarna äger rum i ett sammanhang sedan samtliga avsnitt slutdebatterats. Först debatteras alltså avsnittet Regeringen och regeringsarbetet allmänt.
Fru talman! Någon kan kanske tycka att detta år, rent publikt sett, är något av ett mellanår vad avser konstitutionsutskottets granskning av regeringen. Det har varit ganska litet skriverier, och det är endast några få av våra öppna utskottsförfrågningar som har väckt intresse och därigenom samlat en större skara åhörare. Bakgrunden är delvis, tror jag, att många av de ärenden som vi har behandlat i år också har granskats tidigare under en följd av år. Det gäller utlänningsärenden, krigsmateriel och Ebbe Carlsson-affären, och därmed har dessa frågor mist något av nyhetens behag och fräschör. För oss, som skall sköta den konstitutionella granskningen, är det naturligtvis viktigt att vi kan gå på djupet i alla ärenden och att vi också kan avsluta dem. Arbetet är inte mindre viktigt, menar jag, även om det publika intresset inte är särskilt stort. Några av dessa långärenden återstår fortfarande att avsluta. Det gäller, numera omdöpt, olovlig avlyssning, som är en utlöpare av Ebbe Carlssonoch Anna-Greta Lejon-affären. Det gäller också några få rester av krigsmaterielexporten, exempelvis den export som har skett ifrån FFV. Fru talman! Det finns ändå en del nya ärenden för året, vilka tidigare, när det var mer aktuella än de är i dag, väckte stort intresse. Det gäller polisens massarresteringar, statsministerns brev till Saddam Dessa frågor är stora och viktiga, och de har väckt ett stort och brett intresse i många grupper. Jag tycker det är en brist att vi inte i riksdagens kammare kan diskutera dessa frågor när de är som mest aktuella. Detta förhållande aktualiserar frågan om huruvida utskottet löpande under året borde avge delrapporter, i stället för att samla på sig alla ärenden till en redovisning och slutdiskussion i maj eller juni månad. Fru talman! Jag vet att man, i regeringskansliet, säger att konstitutionsutskottet ser oss. Under de senaste åren har kontrollmakten i Sverige fått en ökad betydelse. Från min egen regeringsperiod minns jag inte alls att konstitutionsutskottet spelade samma roll. Förvisso försökte vi att ålägga oss disciplinen att fatta lagliga beslut och att följa regler och förordningar. Men jag minns inte att man någonsin hänvisade till att konstitutionsutskottet kunde komma att ingripa i efterhand. I dag förhåller det sig annorlunda, vilket jag välkomnar. I en demokrati är kontrollmakten en viktig funktion. Nu återstår att få riksdagens revisorer att fungera på ungefär samma sätt. Talmannens nytillsatta utredning när det gäller hur arbetet skall gå till i riksdagen är därför viktig. I det arbetet ingår till en del att försöka stärka kontrollmakten i Sverige. Nu är det naturligtvis så, att fokus har litet olika orsaker. En sak är att vi har haft öppna utskottsförhör, vilket har ökat intresset för utskottets arbete. Men det är klart att även de stora affärerna har givit bränsle till den mer publika delen av utskottets arbete. Under de senaste åren har det varit smärtsamt, eftersom vi har kunnat uppdaga maktmissbruk ifrån regeringspartiets sida och då vi har sett att regeringsmakten har hanterats som en privatsak, som privat egendom. Detta är naturligtvis utslag av den socialdemokratiska hegemonin, som har vuxit sig stark under de senaste 60 åren. Jag skulle vilja säga att det inte minst ur detta perspektiv är viktigt att vi efter valet i höst får ett regeringsskifte. Som sagt vet vi att utskottets granskning har betydelse för regeringens arbete. Aldrig någonsin mer kommer krigsmaterielexporten att hanteras så sangviniskt och oorganiserat som fallet har varit under en följd av år. Det är också min förhoppning att den här sammanblandningen av makten mellan olika myndigheter och regeringen skall upphöra. Här kan vi ännu inte se några resultat. Det återstår bara att hoppas att det skall bli på det sättet. Låt mig ta ett litet exempel som vi har fördjupat oss i vid årets granskning. Vi har fått ett exempel på att regeringen har bättrat sig. Förra året granskade vi ett byggnadsärende i bostadsdepartementet och kunde konstatera att det hade tagit flera år för departementet att fatta ett beslut. Vi aviserade då en förnyad granskning och en sådan har vi också gjort. Det visar sig då att ärendebalanserna ökade dramatiskt under 1988 och 1989. Nästan hälften av de ärenden som bostadsdepartementet hade att behandla när det gäller planärenden under de här åren var obearbetade och obehandlade vid årets slut. Det skedde en dramatisk förändring jämfört med början av 80-talet. Detta är naturligtvis ett resultat av den avisering som utskottet gjorde vid behandlingen av det förra granskningsbetänkandet och då vi sade att vi skulle återkomma till ärendebalanserna inom bostadsdepartementet. Vi gratulerar departementet till att det efter krafttag har kunnat åstadkommas en bättring för medborgarna. Dessa slipper nu att vänta lika länge på utslag från regeringen som de tidigare tvingades till vid den försämring som inträdde då Ulf En viktig fråga för inte minst medborgarna men också för tillståndet i landet över huvud taget är beslutsfattandet i denna kammare. Det finns önskemål om att vi skall kunna fatta mer övergripande beslut, att kunna se litet mer långsiktigt på politiken, att vi inte skall gräva ned oss i olika detaljer. Tyvärr har vi inte kommit så långt med det arbetet, men det har ändå påbörjats. I detta avseende är det viktigt att man kan se konsekvenserna av de stora och övergripande beslut som vi fattar i denna kammare. Då kommer jag in på en annan del av den granskning som vi har ägnat oss åt när det gäller bostadsdepartementet. Riksdagen fattade ju förra året ett mycket viktigt beslut om en ny bostadsfinansiering. Lånen sträcker sig över en 40 årsperiod. Det har stora ekonomiska konsekvenser både för medborgarna och för statsbudgeten, men departementet hade bara orkat att beskriva de ekonomiska effekterna för statsbudgeten under de närmaste fyra åren och kunde då visa på en förbättring av statens budget med mellan åtta och elva miljarder kronor, en ganska substantiell besparing. Men varför har departementet inte försökt att göra en konsekvensbeskrivning på längre sikt med tanke på att varje individuellt lån kommer att löpa under en 40-årsperiod? Svaret från departementets och ministerns sida har varit att de inte kan beräkna konsekvenserna. Detta betyder i klartext att departementet säger att det struntar i konsekvenserna -- efter oss syndafloden. Vi har i denna kammare under årens lopp fattat en mängd beslut om stora, tunga stödsystem av olika slag på samma sangviniska sätt som nu socialdemokraterna och kommunisterna har gjort när det gäller bostadsfinansieringen. Man vägrar att försöka bedöma konsekvenserna. Nu har beräkningar gjorts på olika oberoende håll, beräkningar som visar att bostadsfinansierieringssystemet kanske efter bara 10--12 år återigen kommer att innebära en större belastning på statens budget än det nuvarande bostadsfinansieringssystemet. Jag vill påstå att denna kammare beträffande denna nya bostadsfinansiering inte har vetat vilket beslut som har fattats. När det gäller konsekvensanalyser av olika propositioner som har kommit till riksdagen har vi tagit hjälp av andra utskott. De har bistått oss med ett mycket värdefullt arbete. Det har tagits fram exempel på olika propositioner där det har saknats konsekvensanalyser eller där analyserna har varit bristfälliga. Jag tycker att den typen av samarbete mellan utskotten har bidragit till att höja kvaliteten på vårt granskningsbetänkande detta år. I demokratins väsen ligger ju att partier och politiker samtalar med varandra, att man kan träffa överenskommelser. Det finns många som hävdar att det faktum att demokratier inte kommer i krig med varandra beror på just detta att man löser konflikter genom samtal och överenskommelser. Har man en minoritetsregering är det naturligtvis nödvändigt att det förs samtal mellan partierna, mellan opposition och regering. Det tillhör minoritetsregerandets villkor och är därmed väsentligt och grundläggande. Under senare år har vi sett att överläggningarna har blivit fler, både mellan partierna och mellan partiledarna. Det finns litet olika slag av överläggningar mellan partiledarna. Det gäller t.ex. att förbereda propositioner som skall läggas fram i denna kammare. Det ger ett mer politiskt innehåll åt överläggningarna. Egentligen ligger det utanför konstitutionsutskottets ansvarsområde att granska den typen av överläggningar. På ett annat sätt förhåller det sig när regeringen informerar oppositionen om viktiga regeringsbeslut eller ibland också rent av samråder om regeringsbeslut i förvaltningsärenden. När det gäller dessa frågor -- och det konstaterar utskottet samfällt -- har regeringen helt ensam ansvar för de beslut som till sist fattas. Jag vet att förvaltningslagen innehåller bestämmelser för myndigheter, innebärande att man beträffande de ärenden som skall handläggas måste tillhandahålla de uppgifter som har betydelse för handläggningen. Dessa regler gäller inte regeringskansliet, men regeringskansliet har sagt att man trots detta skall följa bestämmelserna i fråga. Utskottet gör då samfällt för regeringen ett påpekande om att det naturligtvis finns tillfällen då partiöverläggningarna måste innebära att väsentlig information för ärendets avgörande skall tillföras ärendet. Men det är kanske inte det viktigaste. Folkpartiet har en reservation när det gäller partiledaröverläggningarna. Den har sitt ursprung i att regeringen har försökt att smita ifrån sitt ansvar för beslut fattade i förvaltningsärenden vid några tillfällen. Man har försökt att skjuta över ansvaret på oppositionen här i riksdagen. Förra året prickade vi utrikeshandelsministern när det gällde översändandet av riksrevisionsverkets rapport till Indien. I samband med att utskottet offentliggjorde detta skickade statsrådet Anita Gradin ut ett pressmeddelande där hon hävdade att överläggningar hade skett med de borgerliga partiledarna före regeringens beslut och att de borgerliga partiledarna hade godkänt detta beslut. För att ta loven av utskottets kritik skickade alltså Anita Gradin ut detta pressmeddelande. Nu har det uppdagats att det innehöll en helt felaktig information. Regeringen hade fattat beslutet innan man träffade partiledarna. Regeringen hade själv gjort bedömningen att en öppen del av rapporten skulle gå till Indien och en hemlig del skulle stanna i Sverige. Några överläggningar av detta slag hade alltså inte skett. Jag tycker att det är viktigt att man kan föra samtal mellan partierna, men dessa frågor måste skötas på ett riktigt sätt. När regeringen försöker ge intryck av att oppositionen skulle vara delaktig i regeringens beslut, riskerar man att undergräva möjligheterna för oppositionspartierna att motta förtrolig information från regeringen. Vi har från folkpartiets sida velat peka på denna risk, för att möjliggöra förtroliga överläggningar mellan oppositionspartierna och regeringen också i framtiden. Fru talman! Detta är Olle Svenssons sista granskningsdebatt. Jag har emellertid låtit mig informeras om att Olle Svensson kommer att delta i fler debatter i denna kammare senare under riksmötet. Därför tänker jag inte vända mig direkt till Olle Svensson i denna debatt, utan jag återkommer vid ett senare tillfälle. Till sist yrkar jag bifall till reservation 3, som handlar om utseende av föreståndare vid byggforskningsrådet -- vi återkommer till den senare i debatten -- och till reservation 5, som handlar om statsministerns brev till Saddam

Fru talman! Det är alldeles uppenbart att KUs verksamhet under senare år dels har blivit alltmer omfattande, dels har uppmärksammats på ett sätt som inte var vanligt tidigare. Det är alltså ett aktivt konstitutionsutskott som utövar sina grundlagsenliga skyldigheter. Denna aktivitet har också medverkat till att utskottets synpunkter har fått ett större genomslag. Jag brukar i olika sammanhang betona att en viktig effekt av konstitutionsutskottets verksamhet är den preventiva, den förebyggande. Det är många som ansluter sig till den synpunkten. Även tidigare talare här i dag har varit inne på att man i kanslihuset, inte minst handläggande tjänstemän, vet om att det som göms i snö kommer upp i tö, när konstitutionsutskottet fäster sina varma blickar på naturen i kanslihuset. Det är naturligtvis glädjande att konstitutionsutskottet har kunnat upprätta denna status, som ju höll på att förfalla fram till början av 1970-talet. Jag tror för min del att konstitutionsutskottets intensiva verksamhet kommer att fortsätta, oavsett vilka som sitter i utskottet i framtiden. Det har blivit en etablerad ordning. Utskottet har under de uppmärksammade affärer som har behandlats under senare år fått en hel del kritik, inte minst från företrädare för rättsväsendet, fristående advokater m.fl. Utskottet har också fått en del beröm. Kritiken har bl.a. gått ut på att utskottet lägger sig i sådant som utskottet egentligen inte har med att göra, dvs. utskottet går för långt utanför regeringens aktiviteter i strävan att få fram sanningen. Jag tycker att den kritiken missar målet. Det är alldeles givet att utskottet ibland måste gräva djupare för att få en korrekt belysning av hur regeringen har hanterat sina ärenden och hur statsråden har levt upp till sitt ansvar. Utvecklingen av det mest uppmärksammade ärendet, den s.k. Ebbe Carlsson-affären, med smuggling, buggning och allt vad det nu är, illustrerar att utskottet har klarat avgränsningen ganska bra. Utskottet koncentrerade sig på regeringen och regeringskansliet och gjorde en mycket stor insats när det gällde att ta fram sådant som verkligen borde belysas ur konstitutionell synpunkt. Utskottets agerande fick också, som vi vet, politiska konsekvenser. Vi har sedan fått en efterföljande rättsprocess, där det ordinarie rättsväsendet har tagit hand om det som kan rubriceras som brottsligt beteende. Det är den ordning som skall tillämpas. Konstitutionsutskottet sätter nålarna i regeringen och regeringens handläggning av ärendet. Om det därvid uppdagas oegentligheter av olika slag som faller under strafflagstiftningen eller annan lagstiftning, är det rättsväsendets uppgift att agera. Om man gör en summering av dessa frågor finner man att utskottet har fyllt sin funktion på ett bra sätt och att den uppdelning som måste förekomma också har fungerat ganska bra. Årets granskning har inte uppmärksammats på samma sätt som tidigare års -- jag tror att Birgit Friggebo var inne på det också. Det är naturligt att det går litet upp och ned. Det får nu inte hindra utskottet från att träget arbeta vidare. I själva verket finns det också i det aktuella betänkandet en lång rad viktiga frågor som har fått en mycket ingående belysning. Det finns inte så många reservationer i utskottsbetänkandet i år. Det beror i mycket stor utsträckning på att det har varit möjligt att i utskottet komma fram till skrivningar som har kunnat tillgodose önskemål även från dem som har varit kritiska mot regeringens handlande på en rad punkter. I de inledande avsnitten i utskottets betänkande finner man att det nästan under varje punkt förekommer kritiska anmärkningar från utskottet. Det är alltså anmärkningar som vi har gjort i största enighet. Därmed blir de inte uppmärksammade av massmedia på samma sätt som om det föreligger bittra reservationer. Det är en särskild styrka att konstitutionsutskottet på detta sätt kan markera sin uppgift som ett fristående granskningsorgan. Det tycker jag är bra. Det finns en del frågor i årets betänkande som är av speciellt intresse för riksdagen och från konstitutionell synpunkt. Jag har inte tänkt beröra alla dessa frågor inledningsvis, utan jag nöjer mig med att ta upp ett par. I samband med regeringskrisen under våren förra året bestämde sig regeringen för att man skulle organisera sitt arbete på ett delvis annorlunda sätt. Det var svårt att få grepp om vad omorganisationen gick ut på. Det har fått till följd att vi i årets granskningsbetänkande har sett närmare på denna omorganisation. Tanken var att man inom regeringen skulle ha tre särskilda grupper, en för utrikes och säkerhetspolitik, en för näringspolitik och en för sociala välfärdsfrågor. Därutöver skulle det finnas en särskild ledningsgrupp med statsministern som ordförande och där ordförandena för de olika arbetsgrupperna skulle ingå. Man genomförde alltså ett slags nyordning av regeringsarbetet, och det är naturligtvis av intresse för riksdagen att få veta hur denne nyordning har fungerat. Även om vi har haft en del utfrågningarna på den här punkten, har det inte blivit någon absolut klarhet i hur det hela har fungerat. Men det är ändå av intresse att man har fått besked om att de olika arbetsgrupperna under deras ordföranden inte har någon beslutanderätt. Ansvaret återfaller således på de statsråd som är chefer för departementen eller som efter särskilda förordnanden handlägger olika ärenden. Arbetsgrupperna skulle tydligen vara till för att göra regeringsarbetet effektivare. Det kan diskuteras om det har blivit så. Vi i riksdagen har ju inte upplevt regeringen som någon särskilt effektiv initiativtagare eller planerare för de förslag som man vill att riksdagen skall ta ställning till. Jag tänker då säga några ord om propositionsavlämnandet, som ju har en väldigt stor betydelse för möjligheten att över huvud taget organisera arbetet i riksdagen på ett vettigt sätt. Senast under gårdagens debatt hördes ganska upprörda tongångar när det gäller möjligheterna för riksdagen att på ett adekvat sätt bereda de ärenden som regeringen vill att riksdagen skall ta ställning till. Det är lätt att instämma mera generellt i den kritiken. Regeringen har ju inte alls varit särskilt duktig på att planera sitt eget arbete. Man får en stark känsla av att det ibland har varit stundens ingivelse som har varit avgörande för vad regeringen har bestämt sig för. Utskottet har sett på propositionsavlämnandet förra året. Detta redovisas i betänkandet. Det framgår att inte mindre än 12 av de aviserade propositionerna inte avlämnades, medan 30 av de avlämnande propositionerna över huvud taget inte hade aviserats i propositionsförteckningen. Veckan före den 31 mars avlämnades 16 propositioner och efter detta datum sammanlagt 28 propositioner. Det är givet att med en sådan ordning blir det väldigt svårt att organisera kammarens arbete. Partigrupperna, partigruppernas sekretariat, riksdagsledamöterna och utskottskanslierna blir överansträngda. Det blir en allmän stress under vårmånaderna, och det är naturligtvis inte bra för den sakliga behandlingen. Utskottet har har under flera år i följd påtalat att de inte får gå till så här, men det har dess värre inte hjälpt. Regeringen har inte rättat sig efter vad utskottet har haft att anföra. Om man ser till årets propositionsavlämnande, har detta vid flera tillfällen varit uppe till behandling i talmanskonferensen, och det finns papper på hur det har sett ut. Statistiken från tiden 9 januari--5 april visar att det ankom 87 propositioner eller skrivelser från regeringen. Om man ser till hur regeringen har hållit sina löften, har åtta propositioner avlämnats cirka en vecka efter den angivna dagen. 20 propositioner var mer än en vecka försenade. 16 propositioner var helt nya och fanns inte med i propositionsförteckningen över huvud taget. En proposition var försenad en hel månad och två propositioner var tre veckor försenade. Av de avlämnade propositionerna var 13 inte upptagna i den reviderade propositionsförteckningen. När regeringen organiserar sitt arbete på det här sättet är det alldeles givet att det är oerhört svårt att över huvud taget få en god planering i riksdagen och en gedigen behandling av stora och viktiga frågor. Jag har uppehållit mig en hel del vid detta, eftersom jag anser att det är viktigt att riksdagen inte sätts åsido och att riksdagens möjlighet till ordentlig granskning av regeringens förslag inte försummas. Det är klart att en delförklaring till att det blir så här är att vi har en så konstig ordning med indelningen av budgetåret. Som de ärade ledamötena i utskottet vet har vi från centerns sida i årtionden krävt en omläggning av budgetåret för att få till stånd en bättre ordning på riksdagens behandling av budgeten och andra frågor. Men vi har stött huvudet i väggen. Det är ingen som har velat lyssna på oss. Man har sagt några välvilliga ord, men man har inte velat ta några initiativ till förändringar. Nu ser jag en ljusning i och med den kommitté under talmannens ledning som Birgit Friggebo nämnde. Den har nämligen redan visat ett mycket stort intresse för en omläggning av budgetåret. Jag tror att en sådan omläggning nu äntligen kan komma till stånd, vilket skulle vara en stor fördel, både rent allmänt och inte minst för riksdagens arbete. Ett bidragande skäl till att man nu äntligen börjar se på den här frågan med större allvar är att praktiskt taget alla länder inom EG har ett annat budgetår, dvs. kalenderår. Fru talman! I övrigt skall jag inte gå in på de olika ärendena. De kommer att behandlas under den följande debatten. Jag vill än en gång understryka att för den som är intresserad av konstitutionsutskottets granskning av regeringens sätt att handlägga sina uppgifter finns det mycket att hämta även i årets betänkande. Det finns dessutom många synpunkter från utskottet om hur det borde ha gått till, även om dessa synpunkter av det skäl som jag tidigare angav inte har gett upphov till så många reservationer.

Fru talman! Rolf L Nilson berömde sig och vänsterpartiet av att inta en något mer objektiv och konstitutionellt oantastlig hållning i granskningsfrågor än andra ledamöter och partier i konstitutionsutskottet. Jag tycker att han inte har någon särskilt bra grund för detta påstående. Vi eftersträvar naturligtvis alla att hålla oss inom de räjonger som anges av de normer som gäller för KUs arbete. En del av förtjänsterna med KUs granskning jämfört med vad som skulle gälla för en författningsdomstol är just att vi kan röra oss i gränsskiktet mellan juridik och politik. Det är ofta där som de intressanta frågor dyker upp. Vänsterpartiet har inte någon anledning att slå sig för bröstet. Ni har minsann deltagit i granskningen på precis samma villkor som andra ledamöter i KU. Jag begärde ordet på grund av vad Rolf L Nilson sade om utlänningspolitiken och utvisningsärendena, där folkpartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet har reservationer. Det skulle tyda på en speciell okänslighet för dessa ärenden hos övriga partier. För min och centerpartiets del tillbakavisar jag absolut den karaktäristiken. Vad vi som tillhör majoriteten har gjort är tvärtom att se på dessa ärenden från strikt administrativ och konstitutionell synpunkt. Vissa delfrågor, t.ex. ensamma asylsökande barns situation och förvar av barn, är frågor som behandlades av riksdagen i förra veckan mycket ingående med anledning av betänkanden från de utskott som har sakansvaret i dessa frågor. Vid behandlingen av dessa sakärenden framgick mycket tydligt vilka uppfattningar som mitt parti har i dessa frågor. Vi har inte funnit anledning till andra skrivningar i dessa ärenden än dem som majoriteten står för. Det innebär inte att vi skulle vara mera okänsliga än vänsterpartiet möjligen kan vara när det gäller t.ex.
Fru talman! Rolf L Nilson ville såsom utanförstående och därmed kanske även såsom mera objektiv ge ett intryck av att de mera aktiva ledamöterna i utskottet skulle vara sorgsna och besvikna över att arbetet nu har gått tillbaka i de gamla fållorna igen. Vad mig anbelangar finns ingen som helst sorg eller besvikelse över att medierna inte längre bevakar oss lika mycket. Bakgrunden till den redovisning som jag gjorde var att KU gör ett viktigt arbete, oavsett om det blir publikt redovisat eller inte. Det ligger inget egenvärde i att vi jämt syns i medierna. Möjligen kan man säga att det var positivt att det fanns en period då arbetet var mycket publikt. Det gjorde också regeringen mycket mer uppmärksam på vad vi kom fram till. Rolf L Nilson återkom till någonting som Bo Hammar har hävdat tidigare, nämligen att Bertil Fiskesjö och jag skulle ha avsvurit oss möjligheten att granska den olovliga avlyssningen. Så är inte fallet. Det finns i utskottet samfällt redovisat att utskottet i denna fråga återkommer när brottsutredningar och domstolar har gjort sitt. Det finns ingen som helst grund för denna från kommunisterna ofta återkommande anklagelse om att vi skulle ha avstått från denna granskning. Rolf L Nilson vill även göra det troligt att vänsterpartiet skulle sköta granskningen mer konstitutionellt. Han hänvisar då till Saddambrevet. Utgångspunkten för granskningen av Saddambrevet var hur beredningen har gått till och om det har funnits brister i beredningen som har lett fram till ett dåligt resultat. Det är i högsta grad en konstitutionell fråga.

Men det ligger i sakens natur att politiska frågor som är centrala för partierna ger en större känslighet, skärpa och fokusering på dessa frågor än när det gäller politiska frågor, i detta fall flyktingpolitiken, som man inte ger samma centrala ställning. I övrigt, Bertil Fiskesjö, tog jag tillfället i akt att uttrycka min uppskattning av Bo Hammars förtjänstfulla arbete i KU. Jag tycker att det är motiverat, och jag tycker att jag har den rätten. Eftersom han inte själv är här, kan jag framföra det på detta sätt. När jag säger utanförstående, Birgit Friggebo, menar jag inte att jag formellt sett har någon annan ställning än andra ledamöter och suppleanter i utskottet. Jag konstaterar bara att jag inte har kunnat delta i utfrågningarna och det konkreta granskningsarbetet under detta år. Mitt konstaterande av sorg och viss besvikelse i anförandena är mitt subjektiva intryck. Det kan vara felaktigt, men jag vidhåller det nog. I övrigt delar jag Birgit Friggebos och andra talares uppfattning att det är viktigt att vardagsarbetet sköts noggrant och sker kontinuerligt, även om det inte får så stor uppmärksamhet i pressen. Jag kan hålla med om att den våldsamma uppståndelsen för några år sedan har lyft KU och givit KU en vitamininjektion. Det torde, som jag sade i mitt tidigare anförande, har lett till att regeringen har skärpt sig under denna period. Därför är det inte så mycken dramatik i detta betänkande.
Fru talman! Det som jag sade tidigare skall naturligtvis inte tolkas så att jag skulle ha någon anmärkning mot Bo Hammars insatser i KU. Han har väl flutit in i ledarmotsskaran och gjort bra insatser; det skall jag gärna erkänna. Vad jag vände mig mot var att Rolf L Nilson försökte framställa vänsterpartiet såsom särskilt aktivt, engagerat och drivande i granskningsarbetet. Flera ledamöter i utskottet har under året gjort stora insatser i detta arbete, och jag tror inte att man i detta sammanhang skall lyfta fram någon särskild ledamot. Vad gäller själva frågan om buggningen, är det precis som Birgit Friggebo sade. När den rättsliga processen är slut kan det bli aktuellt för utskottet att behandla frågan igen om det visat sig att omständigheter framkommit som ger vid handen att regeringsledamöter har varit inblandade på ett annat sätt än som vi redan känner till och tidigare har haft tillfälle att behandla. Jag vill anknyta till det jag sade i mitt inledningsanförande. Det är mycket viktigt att vi skiljer mellan konstitutionsutskottets granskande uppgifter och det normala rättsväsendets skyldighet att ta itu med oegentligheter inom vilka områden de än vara må.

Herr talman! Jag kan konstatera att Bo Hammar vid utskottsbehandlingen gjort den bedömningen att det enligt hans uppfattning inte finns konstitutionellt grundade skäl att ifrågasätta beslutsprocessen kring Öresundsbron. Jag har ingen anledning att ha en annan uppfattning, och jag har därför heller inte yrkat bifall till miljöpartiets reservation 17. Vid en jämförelse mellan de två reservationer som avgivits med anledning av Öresundsbroärendet kan konstateras att centerpartiet har en konkret invändning. Man säger att det finns en brist i beredningen av ärendet i det avseendet att regeringen inte i tillräcklig utsträckning har beaktat de intressen som andra länder har enligt den nordiska miljöskyddskonventionen. I miljöpartiets reservation framförs insinuationer om vissa statsråds, eventuellt hela regeringens, sätt att hantera frågan. Det är underförstått att de låtit sig tubbats till detta beslut. Jag ser denna reservation mer som ett olycksfall i arbetet från miljöpartiets sida och som ett beklagligt uttryck för en i viss mån paranoid världsbild där dåliga beslut betraktas som onda, tillkomna av elaka krafter som konspirerar för att få sin vilja igenom. Jag tror inte att en sådan världsbild är hållbar, och jag tycker inte att den skall fungera som utgångspunkt för konstitutionsutskottets granskningsarbete. Jag finner i detta fall inget annat än att regeringar har under en lång följd av år förberett detta beklagliga beslut, dvs. ända från seklets början. Jag har haft förmånen att följa den process sedan jag var barn, och jag kan konstatera att när jag föddes var frågan gammal.

Herr talman! Man begär inte en granskning av något, Rolf L Nilson, om man inte misstänker att det har funnits en otillbörlig påverkan eller något annat som inte borde ha skett. Vi säger inte att det har varit så. Vi säger att det finns skäl för konstitutionsutskottet att fortsätta granskningen så att utskottet antingen kan avfärda eller bestyrka ärendet. Jag begriper inte varför Rolf L Nilson och vänsterpartiet inte kan ställa upp på en fortsatt sådan granskning. Detta gäller också alla andra ärenden som konstitutionsutskottet granskar. Man kan säga det om buggning och precis vad som helst, dvs. att det är fråga om insinuationer. Ja, då skall vi inte fortsätta granskningen. Men då kan man lika gärna säga att misstankarna finns kvar, om vi inte fortsätter med granskningen och utreder ärendet.

Herr talman! Det är riktigt som här har sagts att jag har gott och väl 20 års erfarenhet av vad som tidigare kallades decharge och numera granskningsdebatter. Så här i finalen vill jag för min egen del gärna erkänna att jag ser det som en förmån att sedan 1971 ha varit ledamot av konstitutionsutskottet och att från 1982 ha tjänstgjort som dess ordförande. Jag tackar utskottets vice ordförande Anders Björck för hans vänliga ord. Det är riktigt att vi har kunnat skilja mellan person och sak. Den offentliga debattens Jan Ersa och Per Persa har kunnat hålla fred i det praktiska arbetet. Jag vill gärna säga att jag har uppskattat samarbetet inte bara inom presidiet utan också i utskottet i övrigt med ledamöter och personalstaben. Det har varit mycket trevligt. Det är trevligt att gå till en arbetsplats där stämningen har varit så fin som den har varit i konstitutionsutskottet under vårt arbete. Intensiteten i granskningen har skiftat. Bertil Fiskesjö var inne på det. I början av 70-talet var betänkandena tunna och kammardebatterna korta och avslagna. Betydligt större uppmärksamhet väckte granskningen under de borgerliga regeringsåren 1976 till 1982. Debatten stimulerades också av att vi stenografiskt registrerade utskottets utfrågningar och offentliggjorde dem i bilagorna till granskningsbetänkandena. Statsrådens närvaro under debatterna har ibland diskuterats. Jag undrar om det verkligen skall ses som en nonchalans om statsråden inte är närvarande. De borgerliga regeringarna menade i början av deras regeringstid att de skulle vara närvarande. De satt här något år, men så småningom blev det ganska tomt på regeringsbänkarna under granskningsdebatterna. Jag tror att det här inte har etablerats någon riktigt säker praxis. Många anser att statsråden inte skall närvara under själva granskningsdebatten i kammaren. Men det har inte hindrat att man från regeringarnas sida har tagit intryck av vad konstitutionsutskottet har sagt. Sedan vi i februari 1988, efter de nya regler som vi kom överens om för riksdagens samtliga utskott i folkstyrelsekommittén och som ledde till beslut i riksdagen, inledde de offentliga utfrågningarna har också den delen av vår verksamhet funnit former, som i allt väsentligt blivit en tillgång i vårt arbete. Det bör betonas att utfrågningarna är ett sätt -- bland flera andra för utskottet -- att samla in uppgifter. Så har också skett i stor omfattning för att, som det föreskrivs i 12 kap. 1 § regeringsformen, granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. I olika grad vid olika tidpunkter, men som ett stående inslag i granskningen, är granskningen inriktad på det som också uttryckligen nämns i grundlagen, nämligen en granskning av protokoll och beslut i kanslihuset. Vi kommer under dagens debatt att återkomma till skilda sakfrågor. Ett särskilt avsnitt har ägnats åt olika spörsmål i anslutning till Gulfkriget. Bland de ärenden som utskottet under senare tid tagit upp årligen, och nu återvänder till, kan nämnas krigsmaterielexporten, utlänningsärenden och utnämningsärenden. Dessa ärenden är också exempel på ett ämnesområde jag särskilt vill uppehålla mig vid. Det gäller den viktiga kontrollen av bl.a. regeringens administrativa praxis. Där väger, alla s.k. affärer till trots, de administrativa ärendena tungt. Trots ett antal reservationer och särskilda yttranden gäller i år liksom tidigare att konstitutionsutskottet i flertalet frågor uppnått enighet. Jag vill vitsorda vad Bertil Fiskesjö sade i det avseendet. Det gör inte vår kritik mindre värd. Det framkommer framför allt i de inledande avsnitten som vi just nu behandlar. Dagens Nyheter skrev en gång att ledamöterna i konstitutionsutskottet känner en stolthet över att på ett ansvarsfullt sätt fullgöra den i grundlagen tilldelade granskningsuppgiften. Låt mig inför min avgång som ordförande säga att det är mitt intryck att utskottets ledamöter, oavsett partifärg, är beredda att ta ett gemensamt ansvar för de undersökningar vi gör av regeringens fögderi och att det sker objektivt och med bevarad integritet. Någon gång har jag fått fräsa tillbaka på utomstående, som inte insett att utskottet har ett sådant ansvar. Jag vill inte gå så långt som Staffan Söderblom, som i sin utmärkta bok om de folkvalda tyckte sig kunna iaktta ''den mörklagda maktens förakt för den goda viljan'' då utskottet krävde att de inkallade skulle visa anständighet och respekt. Men visst har också jag inom maktens hierarkier upptäkt kritiker som sett utskottet som en obehaglig uppstickare som man helst bör nonchalera. Hos den allmänna opinionen har emellertid utskottet skaffat sig en sådan respekt att en sådan överlägsen attityd inte längre är möjlig. Jag vill uppmana dem som skall fullfölja arbetet att stå fast vid den viktiga uppgiften att övervaka makten i alla dess former. Vi kan av granskningsbetänkandet utläsa att regeringen avgjorde över 20 000 ärenden under 1990. I en så omfattande verksamhet kan man naturligtvis finna fel eller brister. Min erfarenhet är att konstitutionsutskottets årliga granskning, som sker under medverkan av vårt ambitiösa och skickliga kansli, mindre innebär att man hyvlar av någon än att man slipar till de kanter som kan finnas. Jag tror mig också med fog kunna påstå att man inom regeringskansliet tar till sig den med ärligt uppsåt och öppen blick utförda granskningen. Den medverkar till att förbättra rutiner och praxis, och den tjänar utan tvivel ett viktigt preventivt syfte. KU finns där med sina vakande ögon, och utskottet är inte vare sig blåögt eller enögt. Utskottet har, som jag nyss berörde, enat sig om viss kritik och andra synpunkter. När det gäller partiledaröverläggningar erinrar utskottet såväl om att utrikesnämndens uppgifter, såsom de definierats i regeringsformen, måste upprätthållas som om vikten av dokumentation i förvaltningsärenden. Utfrågningen med statsministern visar att han delar denna uppfattning. Principiellt tycker jag inte att det finns någon större skillnad mellan majoriteten i utskottet och de folkpartistiska reservanterna. Det sägs i reservationen att vissa händelser som åberopas riskerar att undergräva möjligheterna för oppositionspartierna att motta förtrolig information från regeringen. Jag tycker att det är att gå litet långt. Om man ser på vad statsministern själv har sagt, hävdar han att när man hänvisar till samarbete och samtal med partiledarna är utgångspunkten självklart att det inte skall vara felaktiga hänvisningar utan korrekta sådana. Detta görs inte för att regeringen skall skylla ifrån sig. Regeringen har fattat beslutet, är ansvarig för det och står bakom det, men det kan ändå vara en viktig och värdefull information att beslutet har föregåtts av partiledaröverläggningar. Så har statsministern upplevt det, och han har inte sett det som något särskilt kontroversiellt. Jag tror därför att vi kan återgå till vad konstitutionsutskottet tidigare har sagt; att det är värdefullt att partiledaröverläggningar har kommit i gång och att det har skett i ökad utsträckning. De är ett viktigt inslag i vår demokrati, men man bör inte institutionalisera dem. De bör ha den fria form som de hittills har haft. Vidare diskuterar vi i den administrativa delen språkdräkten i två beslut om utlämning på grund av brott. Jag tycker att det där finns mycket krångliga formuleringar både i lagtext och i beslutsmotivering. Det är viktigt att utskottet har tagit itu med detta, och det har skett förbättringar redan under behandlingsgången. Vi har vidare granskat protokollen och funnit en del brister. Det handlar bl.a. om onödiga remisser, om knapphändiga beslutsmotiveringar samt om hur gränser inte alltid dragits på ett korrekt sätt mellan förvaltningsbeslut och normgivning. Andra punkter där konstitutionsutskottet återkommer med kritik gäller, som tidigare åberopats här i debatten, sent utgivna författningar -- där naturligtvis också riksdagen har ett ansvar -- samt förseningar i propositionsavlämnandet, vilka försvårar planeringen av riksdagsarbetet. I ett annat fall lämnas synpunkter på utformningen av anslagsförslag inom ramen för flerårsbudgeteringen. Utskottet anser också att reglerna och riktlinjerna för regeringens kontroll av den militära underrättelsetjänsten behöver ses över. Utskottet är vidare enigt om det eftersträvansvärda i att delegera ärendegrupper som bereds i bostadsdepartementet, och det ser med oro på den omfattning i vilken barn tas i förvar i samband med avvisnings och utvisningsbeslut enligt utlänningslagen. Herr talman! Konstitutionsutskottet har i många olika sammanhang framhållit som en angelägen uppgift för riksdagen att utvärdera sina beslut. I anslutning till årets granskning har utskottet i ett särskilt betänkande berört regeringens skrivelse om behandlingen av riksdagsskrivelserna och gör, med stöd av synpunkter från andra utskott, ett tillkännagivande till regeringen. Vi skall behandla ett särskilt betänkande om detta, och jag ber, för att det inte skall bli bortglömt, att få yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet KU43. Utskottet anser vidare i likhet med andra utskott att systemet med konsekvensanalyser i propositionerna kan förbättras. Jag vill därvidlag instämma i Claes Roxberghs synpunkter. Herr talman! Innan vi om en stund kommer att diskutera de ärenden där meningarna går isär -- alla gör inte som Svensson gör -- finns det anledning att ytterligare understryka att vi i flertalet ärenden uppnått enighet. Vid årets granskning har de administrativa frågorna en central plats. Det handlar om angelägenheter av stor vikt för den enskilde individen, vilken är beroende av en väl fungerande demokratisk beslutsprocess. Jag skulle uppskatta om denna del av vår verksamhet kunde mötas av större intresse från nyhetsmedierna. Jag vill till Bertil Fiskesjö säga att jag gärna understryker det värdefulla i att han tog upp ärendet om regeringens organisation, men jag tycker faktiskt att statsministern gav en god motivering för den organisation av statsrådsgrupperna som han har infört. Jag kan nog säga att Ingvar Carlsson i sådana frågor är mycket mer systematisk än många tidigare statsministrar som vi har haft. Jag tror att det har varit ett värde med den organisation som här har uppbyggts, när man under den gångna perioden har haft att fatta en lång rad mycket svåra och viktiga beslut: om skattereformen, EG-frågan, Öresundsbron, radiooch TV, äldreomsorgen och decentralisering av skolan. Det har då tydligen varit bra för regeringen att ha denna mera informella organisation, som inte på något sätt har påverkat de olika departementens beredningsansvar. Med denna motivering låter jag mig nöja och yrkar bifall till utskottets anmälan i alla delar.

Herr talman! I mycket kan jag instämma i vad utskottets ärade ordförande här har sagt. Han redovisade något utförligare än vad jag gjorde i mitt anförande en del av de punkter där utskottet är enigt i sin kritik mot regeringen. Det är naturligtvis, som ordföranden framhöll, en styrka att vi har kunnat uppnå enighet härvidlag, och förtjänsten för detta faller naturligtvis i rätt stor utsträckning på utskottets ordförande. När det gäller administrativ praxis, regeringens sätt att hantera sina uppgifter, inte minst visavi riksdagen, hade jag en hel del kritik i mitt inledningsanförande, som Olle Svensson berörde bara i förbigående. Det har ju varit så att regeringen när det har blivit kritiserad har sagt: Det må vara si och så i den frågan, men när det gäller konsten att regera är socialdemokrater mästare i Svea rikes land. Det tycker inte jag. Den omorganisation som Olle Svensson uppehöll sig vid har såvitt jag har kunnat se -- regeringen har ju full frihet att organisera sig som den vill -- inte lett till någon speciell effektivitet i regeringsarbetet. Det framgår t.ex. om man granskar regeringens sätt att hantera propositionsavlämnandet i riksdagen. Snarare har det i år varit värre än någonsin. Det har varit svårare att få fram propositioner i viktiga ärenden. De har kommit sent, senare än vid angivna tider, och det har åstadkommit mycket bekymmer för riksdagen och för de partier som verkar i riksdagen, som jag sade i mitt inledningsanförande. På den här punkten är det alltså angeläget att med breda streck understryka den kritik som utskottet riktar emot regeringen. Regeringen har inte varit särskilt effektiv. Olle Svensson har, enligt min mening med rätta, blivit hyllad av tidigare talare. Jag försummade att göra det i mitt inledningsanförande -- det är såvitt jag kan förstå litet osäkert hur det blir framöver. Vi har ju flera större debatter kvar inom KUs ämnesområden, och jag antar att Olle Svensson kommer att delta också i någon av dem. Men detta är under alla omständigheter den sista granskningsdebatt som Olle Svensson deltar i, och med anledning av det vill också jag uttrycka min stora uppskattning av den energi och den skicklighet som Olle Svenssonh har hanterat sitt svåra värv med. Jag har en viss erfarenhet av en motsvarande position, så jag vet att det kan vara rätt jobbigt att vara ordförande i konstitutionsutskottet. Vad som har varit utmärkande för Olle Svensson är ju att han i alla lägen har varit mycket förekommande och omsorgsfull och att han har haft lätt att resonera med ledamöter inom utskottet. Han har spritt en trivsam stämning omkring sig. Denna vänlighet som alltid har utstrålat från Olle Svensson har jag särskilt uppskattat. Olle Svensson har också varit mycket skicklig och mycket kunnig. Jag vill gärna lyfta fram yttrandefrihetsområdena, tryckfrihetsområdena, frågor som rör sekretess och liknande. Där tillhör Olle Svensson utan tvivel landets allra främsta experter. Utöver den politiska bedömning som vi har haft att göra har det naturligtvis varit av mycket stort värde att ha tillgång till denna expertiskunskap som ordföranden själv besitter inom dessa för utskottet så viktiga områden. Jag har alltid tyckt om att samarbeta med Olle Svensson. Det har varit givande och angenämnt. Även om vi i granskningsdebatterna ibland har drabbat samman, har det inte efterlämnat några såriga spår. Det har varit lätt att umgås även efter ordentliga kubbningar i denna talarstol, och så skall det ju vara i riksdagen. Jag är övertygad om att Olle Svensson kommer att följa utskottets verksamhet med stor uppmärksamhet även efter det att han har lämnat denna kammare.

Fru talman! Utskottet har under året bara i begränsad omfattning sysslat med den s.k. Ebbe Carlsson-affären, eller om man så vill de händelser som följde efter mordet på Olof Palme. Det har rått enighet om att ligga lågt, inte därför att de frågetecken som finns ur utskottets synvinkel skulle vara uträtade, utan därför att flera rättegångar har blivit avsevärt försenade. 1988. Dom i den s.k. smugglingsaffären faller i första instans i övermorgon, den 6 juni, på Svenska flaggans dag. Det innebär att det dröjt tre år innan vi får ett domstolsutslag i detta sammanhang. Det är självklart att detta innebär komplikationer för det riksdagsutskott -- KU -- som enligt regeringsformen har till uppgift att granska regeringens inblandning i affärer av detta slag. En så lång tidsutdräkt har naturligtvis också konsekvenser för det rättsliga maskineriet, men det skall jag inte gå in på här -- det förbjuder regeringsformen. När Ebbe Carlsson m.fl. framträdde inför konstitutionsutskottet sommaren 1988 hänvisade de gång på gång till kommande rättegångar för att inte behöva svara på vissa viktiga frågor. Gång på gång sade de och deras advokater: Det här kan vi inte svara på nu, därför att vi har rättegångar framför oss. Några juridiska hinder fanns det emellertid inte för att tillmötesgå utskottet och hjälpa till att bringa klarhet i de märkliga händelser som följde av mordet på Olof Palme. Jag vill erinra om att några av de åtalade s.k.Bofors-direktörerna kom till utskottet mellan det att åtal hade väckts mot dem och den rättegång som sedan följde och svarade på utskottets frågor. Ebbe Carlsson och hans kumpaner vägrade att svara på vissa frågor, till skillnad från Bofors-direktörerna, genom att skylla på en kommande rättegång. KU respekterade 1988 och 1989 Ebbe Carlssons m.fl. önskemål att slippa svara på viktiga frågor. Men vi gjorde helt klart att vi avsåg att återkomma. Och där är vi nu. Huvudförhandlingarna i såväl buggnings som smugglingsrättegångarna är nu avslutade. Dom har fallit i första instans i buggningsrättegången. Där har framkommit intressanta uppgifter som rör regeringens roll i den s.k. Ebbe Carlsson-affären. Det framstår för mig som rimligt att utskottet nu tar initiativ till att slutföra de utfrågningar som har hållits för att bringa klarhet i denna affär. Det bör ske innan det konstitutionsutskott som nu sitter skils åt genom att ett val förändrar sammansättningen av utskottet. Det finns nämligen en rad obesvarade frågor. Det gäller Anna-Greta Leijons roll. Enligt vittnesmålen från dåvarande rikspolischefen Nils-Erik Åhmansson i smugglingsrättegången spelade hon en långt mera aktiv roll när det gällde att styra mordutredningen än vad som framkom i KU förhören. Uppenbarligen gav hon direktiv att särskilt arbeta med det PKK-spår som Ebbe Carlsson och hans omgivning så hårt drev. Om detta skulle vara korrekt, är det ett solklart fall av ministerstyre, och detta i ett utomordentligt känsligt ärende. Det är fortfarande oklart varför man ringde statsminister Ingvar Carlsson när Ebbe Carlssons livvakt fastnade i tullen i Helsingborg i juni 1988 med avlyssningsutrustning i bagaget. Det torde inte tillhöra vanligheterna att man ringer statsministern -- som då befann sig i New York -- när någon åker fast i tullen i Helsingborg. Vidare är det inte klarlagt vad avlyssningsutrustningen egentligen skulle användas till. Handlade det bara om att avlyssna den s.k. källa A? Jag tror inte det. Behövde man den mängd utrustning som togs in bara för detta? Jag tror inte det. Vem eller vilka skulle sköta utrustningen? Var det bara personal ur säkerhetspolisen? Eller var andra, utomstående, redan vidtalade? Fanns det andra inblandade? Och är det verkligen troligt att det ändamål som uppgivits för att sätta i gång den här avlyssningen är korrekt? Var det helt andra saker som det handlade om, och det var därför man vidtog de här åtgärderna? Men det finns fler obesvarade frågor. Varför valde man att föra in utrustningen genom Helsingborg? Var det därför att man tvangs ändra planerna på kurirpost? Vad spelade Carl Lidbom för roll i det här sammanhanget? Att svensk kurirpost används för transport av elektronisk utrustning, vet vi. Det har t.o.m. gått så till att skador har uppmärksammats. Den svenska regeringen har fått betala skadestånd på grund av att elektronisk utrustning har uppfört sig på visst sätt. Kan ytterligare utrustning ha förts in som vi inte känner till? Det har på sistone uppstått en diskussion om i vilken utsträckning Ebbe Carlsson talat sanning i olika sammanhang, bl.a. inför KU och JK. Bl.a. har nya element tillkommit i fråga om relationerna med den franska säkerhetspolisen. Vi har fått via media del av en promemoria från svenskt håll, och det fanns en fransk promemoria som KU inte har haft del av. Det finns säkert betydligt mer material som berör märkliga händelser med Carl Lidbom, Fru talman! Om man läser igenom utfrågningarna i Ebbe Carlsson-affären från 1988 och 1989 är det lätt att konstatera att många nya fakta har kommit till. Påståenden och anklagelser har adderats. Samtidigt har mystiken tätnat på vissa områden, frågetecknen har blivit flera, konstigheterna likaså. Frågan är nu om KU skall låta sig nöja med det som varit, underlåta att lägga de återstående pusselbitarna på rätt plats, låta dem som gång på gång skyllt på kommande rättegångar få säga sanningen, hela sanningen och ingenting annat än sanningen, utan att kunna skylla på kommande rättegångar. Detta är viktigt att ta ställning till. Skall vi låta saken bero? Är inte Ebbe Carlsson-ligans härjningar uttjatade? Är vi inte alla trötta på den här historien? Men vore det inte bra att skapa den klarhet som ändå går att skapa innan alltför lång tid har förflutit, innan den glömska som vi fått så många exempel på i denna affär blir total? Självklart tycker de som har något att dölja att det vore skönt att slippa ytterligare KU-utfrågningar. Det förstår jag så väl. Och kanske några av utskottets ledamöter tycker att det är skönare att samla krafter inför en förestående valrörelse, i stället för att ägna några förhoppningsvis vackra julidagar åt att genomföra de utfrågningar som vi kan hoppas blir de sista i denna sorglustiga affär. Fru talman! KU skall nu avvakta dom i smugglingsmålet som faller den 6 juni. Den rör emellertid bara en del av allt det som hänt sedan vi senast granskade Ebbe Carlsson-affären. Den 10 juni, nästa måndag, skall utskottet ha ett extra sammanträde för att ta ställning till om det blir några utfrågningar i sommar. Fru talman! Jag hoppas att utskottets majoritet gör ett försök att räta ut de frågetecken som finns. Från moderata samlingspartiets sida är vi beredda att medverka till att all upptänklig klarhet som kan uppnås kommer före valet. Vi har ju sagt gemensamt i utskottet att vi under innevarande mandatperiod skall slutföra utfrågningarna i Ebbe Carlsson-affären. Låt oss leva upp till detta löfte!

Fru talman! Frågan om olovlig avlyssning och införsel av utrustning för avlyssning har, precis som Anders Björck varit inne på, sysselsatt konstitutionsutskottet och det svenska rättsväsendet under lång tid. I moderaternas särskilda yttrande framhålles det att de här frågorna har en konstitutionell räckvidd. Om detta är vi naturligtvis överens. Det är därför som KU i flera betänkanden behandlat frågan om olovlig avlyssning och den numera mycket omtalade införseln av avlyssningsutrustning som slutade så snöpligt i Helsingborg. Även i årets betänkande redovisas ärendet så långt som det nu är möjligt med hänsyn tagen till den rättsliga prövning som pågår. Det kan kanske vara på sin plats att erinra om att den skrivning som nu återfinns i granskningsbetänkandet är enhällig. Alla partier står bakom utskottets skrivning. Det särskilda yttrande som moderaterna har fogat till utskottets betänkande på denna punkt berör i huvudsak sådana frågor som kan komma att få betydelse i ett framtida granskningsarbete och som egentligen, Anders Björck, då i sak inte skall diskuteras i dag. Näss och Christer Ekberg har överklagats, det vet vi. Ärendet beräknas komma upp först någon gång i höst. Mot den bakgrunden är det naturligtvis förvånande att Anders Björck genom ett särskilt yttrande försöker initiera en debatt i den frågan i dag, som han egentligen själv anser inte vara färdiggranskad. Fortfarande är det ju så, Anders Björck, att vi saknar på den här punkten ett faktaunderlag och uppgifter om att något egentligt nytt har tillkommit som kan ha intresse från granskningssynpunkt. Den för konstitutionsutskottet mest intressanta frågan är huruvida dåvarande justitieministern Sten Wickbom eller hans medarbetare känt till eller medgivit elektronisk avlyssning. Utskottet konstaterar i dag att det inte framkommit några uppgifter som föranleder utskottet att ändra sin bedömning från 1989. Då skall det kanske tilläggas att utskottet 1989 inte fann någon som helst anledning att rikta kritik mot Sten Wickbom. Att det förhåller sig på det sättet har ju Anders Björck tvingats medge i utskottet. Likväl försöker han i dag att ta upp en debatt genom sitt särskilda yttrande och genom att misstänkliggöra ett f.d. statsråd utan att egentligen ha någonting på fötterna. Nu uppfattade jag det ändå som om Anders Björck skulle sitta inne med vissa uppgifter som inte framkommit vid granskningen 1989. Då tycker jag att det är litet märkligt att inte Anders Björck har framfört de uppgifterna under årets granskning och utskottets behandling. Det hade varit rimligt att göra det eller, om det fanns några nyheter, att redovisa detta i en reservation eller i det särskilda yttrandet som moderaterna har. I detta särskilda yttrande försöker Anders Björck också göra ett stort nummer av att regeringen diskuterat frågan om abolition och begränsningar i målsägares rätt att biträda åtal. Visserligen berörde inte Anders Björck detta i sitt anförande här, men det står dock i det särskilda yttrandet, och där tycker jag att man kan läsa fram att Anders Björck anar ugglor i mossen. Anders Björck finner regeringens agerande på det här punkterna märkligt som det står i det särskilda yttrandet. Detta trots att Anders Björck mycket väl känner till att Hans Holmér ansökte om abolition den 30 juli 1990. Det hade väl varit märkligt, Anders Björck, om inte regeringen i den situation som var rådande hade penetrerat abolition som en möjlighet att skydda rikets intressen? Att frågan om abolition blev ett formellt ärende hos regeringen berodde ju på att det kom en skrivelse från Hans Holmér med en sådan begäran. Hans Holmérs ansökan avslogs av regeringen sexton dagar efter att den hade lämnats in. Märkligare än så var det faktiskt inte. I det särskilda yttrandet finner moderaterna det också märkligt att regeringen visat intresse för att begränsa målsägares rätt att delta i rättegång. Denna fråga bereds fortfarande i regeringskansliet. Vad som har förevarit på den punkten och var frågan befinner sig i dag redovisas utförligt i utskottets betänkande. Man måste nog, vill jag tillägga, vara utpräglat inbilsk för att finna något märkligt i den beredning som har skett på denna punkt i regeringskansliet. Det är riktigt som Anders Björck säger att dom i den s.k. smugglingsrättegången faller den 6 juni. KU kommer mycket noggrant att ta del av vad domen innehåller och vad som har förevarit under själva rättegången. Fram till dess utesluter inte utskottet att en fortsatt granskning kan komma att ske. KU sammanträder, precis som Anders Björck sade, den 10 juni för att ta ställning i dessa frågor. Då får vi väl lämna den eventuella debatten som kan följa på grundval av detta till en annan tidpunkt. Med detta yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Att Anders Björck är konspiratorisk har jag säkert sagt i åtskilliga debatter med Anders Björck. Jag tycker nog att hans framträdande i den här repliken också ger bevis för att det förehåller sig på det sättet. Jag försökte ändå i mitt inledningsanförande slå fast att det är ett enigt utskott som står bakom de skrivningar som konstitutionsutskottet har gjort. Anders Björck vill likväl föra en debatt kring områden som vi inte har prövat i utskottet ännu. Vi socialdemokrater utesluter ingalunda att det kan finnas anledning för konstitutionsutskottet att fortsätta att granska den här frågan. Men som läget är i dag, när dom faller om två dagar, är det ganska rimligt att avvakta dessa två dagar innan vi sätter i gång en våldsam granskningsdebatt i ärendet. Det är också rimligt att vi tar del av vad som har kommit fram i domen och skaffar oss vetskap och kunskap om vad som har skett under det pågående målet. Sedan får den framtida diskussionen i konstitutionsutskottet avgöra hur vi skall hantera frågan fortsättningsvis. Jag vill gärna säga till Anders Björck, och jag tycker att det framgår av de skrivningar som vi också har gjort i utskottsbetänkandet, att det finns en del andra områden som också kan vara intressanta att granska för utskottet. De har anknytning till det som vi talar om i dag, t.ex. det faktum att justitieombudsmannen utreder den rättsliga processen i avlyssningsmålet. Även JO avaktar dom den 6 juni. Det är alltså möjligt att vi här, precis som vi skriver i utskottsbetänkandet, när JOs utredning blir klar, kanske kommer att få anledning att granska regeringens befattning med frågor som har med sekretess att göra i samband med rättegången i avlyssningsmålet i Stockholms tingsrätt. Nog finns det en öppenhet från socialdemokraternas sida att verkligen pröva den här frågan. Man skall verkligen vara konspiratorisk, Anders Björck, om man skall hitta anledning att angripa socialdemokraterna från de utgångspunkter som Anders Björck gör.
Fru talman! Jag tycker inte att jag är särskild konspiratorisk. Jag vill bara erinra om att jag fick den beskyllningen i början av juni för tre år sedan, 1988. Vad jag sade då och vad jag trodde då, och jag var ingaludna ensam, visade sig väl vida överträffas av verkligheten. Nu i efterhand tycker jag att problemet var att jag inte var tillräckligt konspiratorisk. Det är nog bra att vara litet konspiratorisk i stället för att vara så godtrogen som en och annan var när den här affären blev offentlig. Ju mer man har rört i den, desto mer har det visat sig att de misstankar som har funnits faktiskt varit berättigade. Jag tror självfallet inte att Kurt Ove Johansson är godtrogen i den här frågan, absolut inte. Han är inte alls godtrogen. Han är en listig person som vet att en fortsättning på den här affären kanske skulle kunna vara skadlig för de parti han representerar i riksdagen. Jag har all förståelse för Kurt Ove Johanssons utgångspunkter i den här diskussionen. Nu har dock konstitutionsutskottet som sådant naturligtvis ansvar att få fram de fakta som vi på grund av rättsmaskineriet inte har kunnat få fram tidigare. Vi bör få fram det före valet, precis som vi resonerade 1988. Vad jag tycker är särskilt allvarligt, fru talman, är att Ebbe Carlsson -- för att citera hans egna ord -- har vidgått att han ljög inför justitiekanslern. Han undanhöll uppgifter. När han blivit anklagad i dessa sammanhang har han svarat: Ingen frågade mig. Det är utan tvivel så, fru talman, att det finns en rad frågor som borde ställas för att vi skall få fram hela sanningen i denna historia. Jag hoppas att därvidlag är Kurt Ove Johansson överens med mig. Några beslut fattar vi inte förrän dom fallit i buggningsrättegången. Vi bör gemensamt kunna hitta en vettig arbetsordning som tar hänsyn till utskottets arbetssituation och ger rättsliga aspekterna. Vi bör se till att vi skiljer oss från vårt granskningsuppdrag med den heder som vi tycker att utskottet förtjänar efter dess intensiva arbete de tre senaste åren.

Fru talman! Egentligen skulle det över huvud taget inte finnas något behov av denna diskussion i denna kammare. Men eftersom frågan ändå kommit upp tycker jag man behöver visa vilken attityd man har i frågan om fortsatt granskning. Det vore en fördel om det fanns möjligheter att avsluta denna fråga under denna mandatperiod, så att det är samma personer som avslutar det hela och som också ägnat så många timmar och så mycket möda åt denna förskräckliga historia. Jag har den uppfattningen att om vi skall ta upp detta behöver vi ha som underlag nya uppgifter utöver dem vi tidigare fått fram. Har Anders Björck några ytterligare bevis som inte varit föremål för utskottets granskning bör han naturligtvis ta fram dem. Jag skulle som en allmän kommentar vilja säga att när man nu ser litet mera översiktligt vad tidningar och andra media rapporterar från rättegångarna, verkar det som om vi fick fram förvånansvärt mycket uppgifter och material under den granskning vi gjorde under de hektiska sommarmånaderna 1988 med den uppföljning som blev efter valet. Men jag vill med bestämdhet deklarera att det inte får vara så att vi i något slags trötthetens tecken, eller med argumentet att detta är en så gammal och uttjatad fråga, säger att utskottet inte skall ägna sig åt denna fråga i sommar. Det får inte ske. Det är nödvändigt att komma till slutet i denna fråga. Min uppfattning när det gäller surdegar är att det är bättre att få fram information och uppgifter -- ju förr dess bättre. Jag har erfarenhet från andra surdegar, t.ex. IB-affären, kopplingen till socialdemokratiska partiet, spionen i Göteborg, som finns kvar. Jag tror det är på grund av att man inte tog fram alla uppgifter i ljuset redan från början. Sådana här surdegar lever kvar med alltför många frågetecken. Surdegarna försvinner inte. Det finns vad jag skulle vilja kalla en symbolfråga som blivit allt viktigare under rättegångarna här i vår. Det är frågan: Varför ringde man upp statsministern i New York mitt i natten och informerade honom när en underordnad tjänsteman fastnade i tullen? Svaret på den frågan har vi enligt min uppfattning inte fått ordentligt i den granskning vi har genomfört. Det är möjligt att vi aldrig får svaret på den frågan. Då kommer surdegen att leva kvar lång tid framöver.

Fru talman! Sveriges roll i den s.k. Gulfkrisen var inte särskilt heroisk, även om vi slogs till sista amerikan. Med tanke på förspelet till detta krig finns det inte någon anledning till kritik mot de blygsamma svenska insatser som gjordes för att befria Kuwait: ett fältsjukhus och viss export av materiel. Det var ju detta som i huvudsak var de svenska insatserna när det gällde att sätta stopp för Vi har alltså ingen anledning att förhäva oss när det gällde att befria Kuwait. Den kritik som riktats från reservanternas sida får väl ses som ett återsken av den svenska efterkrigstradition som alltid inneburit att Sverige visat förståelse för diktarurer på vänsterkanten och riktat kritik mot demokratiska länder, särskilt USA. Jag tycker därför inte att det finns någon anledning att rikta någon kritik mot de blygsamma svenska insatser som gjordes i Det finns däremot grundad anledning att rikta kritik mot den svenska regeringens handlande vad gäller brevet till Saddam Hussein. Detta brev innehåller formuleringar som är olyckliga och komprometterande för Sverige. Statsministern strycker Saddam Hussein medhårs genom att tona ned betydelsen av den irakiska ockupationen av Kuwait och utnämna Palestinafrågan till den avgörande konflikten i regionen. Det skapade osäkerhet om Sveriges stöd till FNs handlingslinje. Detta brev, fru talman, tillhör inte det inom utrikespolitiken som vi svenskar har anledning att känna särskilt stor stolthet över. Detta kunde ha undvikits om ett samråd hade skett med utrikesnämnden. Med hänsyn till tidsaspekterna fanns det faktiskt alla möjligheter till detta, att påstå något annat är undanflykter. Kontakt borde i varje fall ha kunnat tas direkt med ledarna för de partier som är företrädda i utrikesnämnden. Här föreligger ett nonchalerande av oppositionen. Man kan fråga sig om skälen därtill. Oavsett om det fanns ett brev eller inte fick samtliga länders gisslan åka hem. Detta gäller även de amerikanska medborgare som befann sig i Irak. Man frågar sig då: Var brevet med dess komprometterande formuleringar nödvändigt? Det är faktiskt tveksamt. Regeringen skall självfallet inte ha någon kritik för sitt arbete att försöka få ut den svenska gisslan -- tvärtom. Men genom privata svenska initiativ -- bl.a. leveranser av medicin -- var faktiskt en frigivning på gång. Detta kände regeringen till. Samtidigt som detta ägde rum kunde vi i massmedia läsa att förre centerledaren Thorbjörn Fälldin övervägde att resa till Bagdad för att få hem gisslan. Jag har en känsla av att här kan föreligga ett samband och en förklaring till varför statsminister Ingvar Carlsson var så ivrig att snabbt få i väg sitt brev. Fru talman! Om inte några prestigesynpunkter hade lagts på ärendet hade gisslan blivit fri i vilket fall som helst. Sverige hade då sluppit att sända ett brev som inte hedrar vårt land och självfallet inte dess undertecknare, Ingvar Carlsson.

Herr talman! Jag skulle vilja inleda med att säga att jag tycker att det finns anledning att ge regeringen en eloge för det sätt man skötte Sveriges hållning i Gulfkriget. Man höll nämligen god kontakt med alla partier i denna kammare. Det blev alltså en gemensam nationell angelägenhet. Det ledde till ett givande och tagande. Man var överens om angreppssättet, och regeringen var mycket lyhörd för oppositionens olika uppfattningar. Mot bl.a. denna bakgrund blir det desto mer uppseendeväckande hur regeringen skötte hanteringen av brevet till Saddam Hussein. Det är helt avvikande från det sätt som man skötte de andra frågorna. Utskottsmajoriteten -- socialdemokraterna, kommunisterna och miljöpartiet -- säger att det hade varit en fördel om frågan om brevet hade anmälts till utrikesnämnden. Enligt den tidtabell som vi har fått från regeringskansliet aktualiserades frågan om brevet i början av november. Den 13 november svarade utrikesministern på en fråga i riksdagen. Det frågesvaret skulle senare utgöra underlag för brevet. Den 22 november överlämnades brevet. Sten Andersson har under utfrågningen också sagt att det hade varit önskvärt om han hade hunnit överlägga i utrikesnämnden. Statsminister Ingvar Carlsson påstår att frågan underställts riksdagen genom ett frågesvar. Det frågesvaret handlade om en Mellanösternkonferens. Han har också sagt att han inte ville fördröja avsändandet av brevet genom ett sammanträde i utrikesnämnden. Det framgår varken av de handlingar som vi har fått från regeringskansliet eller ens av utskottsmajoritetens skrivning att utrikesnämnden faktiskt sammanträdde den 15 november, två dagar efter det att utrikesministern hade givit sitt frågesvar i riksdagen och sju dagar innan brevet överlämnades till Iraks chargé-d'affaires. Majoriteten har inte ens bemödat sig om att ta reda på om utrikesnämnden hade ett sammanträde. Man måste då ställa sig frågan: Varför ville regeringen dölja avsändandet av brevet för oppositionen? Min hypotes är att den visste att brevet innehöll kontroversiella formuleringar och att det kunde bli bråk om formuleringarna. Brevet var väldigt devot formulerat och avsänt till en despot. Det ledde också till jubel i Iraks parlament. Man visste att formuleringarna kunde ge utrymme för missförstånd. Utrikesministern har också sedermera i utfrågningen i konstitutionsutskottet erkänt detta. Han säger att vissa formuleringar i sitt sammanhang kunde missförstås. Han erkänner också att man i brevet har använt ett felaktigt ordval. Jag måste säga att jag tycker att det är märkligt att socialdemokrater, miljöpartister och kommunister inte finner någon anledning att rikta kritik mot regeringen. Här finns ju kritiken serverad på fat i statsministerns och utrikesministerns egna formuleringar i samband med att de svarade på frågor i utskottet. Kommunisterna försöker springa undan genom att säga att detta är utrikespolitik och ingen konstitutionell fråga. Det är ju helt fel, eftersom granskningen har koncentrerat sig väldigt mycket på hur beredningen av detta ärende har gått till. Konstitutionsutskottet har undersökt om ärendet har varit föremål för överläggningar i utrikesnämnden och hur samarbetet mellan utrikesdepartementet och statsrådsberedningen har skett. Det är ju just bristerna i beredningen av ärendet som har lett till detta katastrofala resultat. Jag är alldeles övertygad om att brevet inte hade sett ut som det gjorde om överläggningar i utrikesnämnden eller med samtliga partiledare hade kommit till stånd. Om brevet då hade sänts i väg eller inte kan vi inte veta. Den frågan kan vi inte ge något svar på. Majoriteten motiverar det faktum att man inte vill kritisera regeringen med att det rådde mycket speciella förhållanden i fråga om gisslans situation. Det är helt riktigt att så var fallet, men det är ett mycket dåligt försvar, eftersom just det faktum att situationen var speciell, att det rådde speciella förhållanden och att läget var väldigt upphetsat med kritik från de anhöriga borde utgöra en grund för regeringen att vara speciellt noggrann och göra det önskvärt med överläggningar i denna fråga liksom i alla andra frågor i samband med Sveriges uppträdande i Gulfkriget. Jag skall inte göra någon genomgång av formuleringarna i brevet utan hänvisar framför allt till den utfrågning jag hade med Sten Andersson, som finns redovisad i bilagan med utfrågningar på s. 143--148. Jag skall nöja mig med att dra några slutsatser utifrån hur själva granskningen har gått till. Jag tycker att granskningen i det här ärendet ger en mycket dålig eftersmak. Till att börja med har man försökt dölja att utrikesnämnden har sammanträtt under den period då diskussionen om brevet pågick i regeringskansliet. Man har försökt att säga att man inte kunde hinna med ett utrikesnämndssammanträde, trots att man faktiskt hade ett utrikesnämndssammanträde. Man har påstått att brevet och formuleringarna i det var förankrade i riksdagen. Statsministern sade vid utfrågningen att frågan hade underställts hela riksdagen, och han syftade då på ett frågesvar som hade lämnats till en enskild person i denna kammare. Man försökte också i ett visst skede ge intryck av att det var en interpellationsdebatt som hade ägt rum och att alla partier i och med detta hade kunnat delta i diskussionen. Det var emellertid en helt felaktig uppgift. Statsministern sade också vid utfrågningen att frågan i realiteten genom interpellationssvaret från Sten Andersson -- som lämnades en vecka före utfrågningen -- hade underställts riksdagen och att det därför inte fanns någon anledning att för detta brev inkalla utrikesnämnden. Statsministern vill alltså försöka säga att ett enkelt frågesvar i denna kammare ersätter överläggningar i utrikesnämnden. Detta är väl -- om något -- en konstitutionell fråga. Man har vidare försökt göra troligt att formuleringarna i brevet överensstämde med frågesvaret och att det i brevet inte fanns något nytt, som inte fanns med i frågesvaret. Ett enigt utskott konstaterar att det finns vissa skillnader i formuleringarna och att det i brevet finns uppgifter som inte framgick av frågesvaret. Herr talman! Jag är av den bestämda uppfattningen att detta behov av bortförklaringar och de felaktiga uppgifter som både statsministern och utrikesministern har lämnat innebär ett erkännande i efterhand av att frågan inte har skötts särskilt bra. Mot den bakgrunden är jag mycket förvånad över att i varje fall kommunisterna och miljöpartiet inte har tagit dessa svar från regeringskansliet som en utgångspunkt för kritik mot regeringen. Regeringen har ju genom sina svar egentligen kritiserat sig själv.

Herr talman! Rubriken på detta avsnitt innefattar krigsmaterielexport i allmänhet samt de svenska insatserna i Gulfkriget och brevet till Saddam Vad gäller krigsmaterielexporten tycker jag att det är viktigt att slå fast att konstitutionsutskottets ivriga grävande i dessa frågor sedan många år tillbaka har givit ett positivt resultat. Vi har fått en uppstramning av det regelverk som skall gälla för krigsmaterielexporten, vi har fått en förstärkning av KMI, och vi har fått en allmän vakenhet vad gäller slutanvändarintyg och risken för vidareexport. Det fanns på detta område ett slags troskyldighet som var ganska häpnadsväckande och som bl.a. visade sig i att man levererade så mycket vapen till det lilla Singapore. Jag kommer ihåg att jag i samband med att vi första gången tog upp dessa frågor just ifrågasatte om detta lilla land över huvud taget hade utrymme nog för att placera alla de vapen som Sverige exporterade dit. Det fanns alltså ett slags troskyldighet och en alltför stor tillit till vapenindustrin. På detta område har konstitutionsutskottet enligt min uppfattning gjort en mycket fin insats, som har givit upphov till en annan attityd och en annan lagstiftning än vi hade tidigare. Men det finns fortfarande en del frågor att besvara, och vi säger också att vi skall komma tillbaka till en del av ärendena. Det är generellt inte mycket att säga om de svenska insatserna i Gulfkriget. Såvitt vi har kunnat finna har regeringen handlat på ett riktigt sätt. Vi är med i FN, och vi kan naturligtvis inte undandra oss de uppgifter som åligger FNs medlemmar om ett enhälligt säkerhetsråd fattar beslut. Den insats vi gjorde på FN-sidan kan naturligtvis karaktäriseras som liten och obetydlig, men själva den principiella markeringen är viktig. Lasarettsinsatserna kunde också ha blivit mycket betydelsefulla, inte minst ur humanitär synpunkt. Det är viktigt att vi har fått en ordentlig redovisning av de folkrättsliga resonemang som man måste känna till när man tar ställning i ett ärende av detta slag. Vi har kunnat konstatera att vi på den här punkten inte har något särskilt att säga om regeringens sätt att handlägga ärendet. De konsultationer som bör förekomma i ett sådant här ärende har ägt rum. Jag är litet förvånad över den kritik som vpk och miljöpartiet har riktat mot Sveriges uppslutning på demokratiernas och FNs sida i kriget. Jag är också förvånad över att vi inte kunde enas i en bred kritik mot regeringens handläggning av det nu så omtalade och omskrivna brevet till Saddam Hussein. Med hänsyn till situationen i Mellanöstern, det läge den svenska gisslan befann sig i och den över huvud taget upphetsade stämningen är det alldeles givet att detta brev inte var ett brev vilket som helst. Det var ett mycket viktigt brev. Enligt min uppfattning borde det ha varit alldeles givet att regeringen skulle ha föredragit ärendet i utrikesnämnden. Som Birgit Friggebo ingående har redovisat fanns det heller inte några tidsmässiga eller formella hinder mot att ta upp ärendet i utrikesnämnden. Jag skulle vilja säga att det är för bl.a. denna typ av ärenden som vi har utrikesnämnden. Jag förstår inte varför man undlät att redovisa ärendet i nämnden om det inte var så som Birgitt Friggebo insinuerade, nämligen att regeringen var ängslig för att man då inte skulle få med de formuleringar man tydligen tyckte var bra, dvs. att man i brevet drog in andra konflikter i stället för att koncentrera sig på den fråga det i själva verket gällde, nämligen diktatorns och hans anhangs tagande av svensk gisslan i Irak. Jag beklagar således att socialdemokraterna på den här punkten inte har kunnat gå med på en kritik mot regeringens handläggning som jag tycker är väl befogad. Jag instämmer i den utförliga argumentation som Birgit Friggebo hade på den här punkten. Jag skall inte upprepa den, men jag skulle vilja skärpa det hela i så måtto att jag yrkar bifall till reservation nr 5.

Herr talman! Det har fallit på min lott att fuska litet i konstitutionsutskottets arbete. Jag måste säga att vi inte har riktat någon kritik på konstitutionella grunder mot regeringens handläggning av brevet. Det konstateras dock i utskottets yttrande som vi stod bakom att det hade varit en fördel om man hade informerat om brevet till utrikesnämnden. I övrigt har vi således inte haft någon anledning att gå in i någon skarpare kritik av det. Jag tror att det var en komponent som sannolikt var nödvändig för att vi skall kunna vara säkra på att de svenskar som satt fast nere i Irak skulle kunna komma loss. Det är möjligt att så ändå hade skett med någon tidsfördröjning, men det var en del i den strategi som jag tror var nödvändig för att vi skulle kunna vara säkra på att få hem svenskarna. Herr talman! Jag tror att man kan säga att vi i vårt land i en internationell jämförelse i stort sett har varit ganska förskonade från laglöshet och korruption hos våra myndigheter och företag. Krigsmaterielexportfrågor står på grund av den lagstiftning vi har regeringens handläggning mycket nära. Handläggningen av många av krigsmaterielexportfrågorna har medfört att Sveriges anseende på den internationella arenan har fått sig en ordentlig törn. Skandalerna och rättegångarna har avlöst varandra i en lång pinsam följetong under 80-talet. I Indien har Bofors blivit närmast ett skällsord, och en regering har fallit på anklagelser om att den har tagit emot förmodade mutor från svenska intressen. I går diskuterade vi svårigheterna att förena en marknadsekonomi med en konsekvent miljöpolitik. I dag påminns vi om att den internationella vapenhandeln är en mycket olustig del av den berömda marknadsekonomin. Även i denna fråga påminns vi om att en politisk kontroll av marknaden är nödvändig. Jag tror att jag kan hålla med Bertil Fiskesjö om att det omfattande arbete som har lagts ned på den här kontrollen har lett till en uppstramning av handläggningen. Nobel Krut, tvingades man ogilla åtalet eftersom det hade varit oklart för de inblandade parterna om exportförbud förelegat eller inte. Man har sagt att export har medgetts av regeringen i avsevärd omfattning. Ingen visste egentligen var gränsen gick för vad som fick exporteras. Denna oreda som gällde i början av 80-talet är givetvis oförsvarbar. När det gäller exporten till Thailand år 1988 är det pinsamt att läsa i utskottets betänkande hur den borgerliga regeringen fungerade. Regeringen, främst handelsminister Burenstam Linder och utrikesminister Ullsten, behandlade Thailands önskan att få köpa kanoner. Det finns dock egentligen inga dokument som visar vad de kom fram till. När Bofors begärde exporttillstånd för samma kanoner till Singapore gav regeringen exporttillstånd efter föredragning av försvarsminister Krönmark, trots att Thailand var ett stängt land för vapenexport. Jag tycker att det är bra att ett enigt utskott konstaterar att bristen på vaksamhet var anmärkningsvärd i den borgerliga regeringen. Trots att krigsmaterialexport i princip har varit förbjuden har vi fått tre sätt att exportera krigsmateriel. Det kan dels ske genom en olaglig smuggling, dels genom en olaglig utförsel med regeringens tysta medgivande, dels genom en utförsel med regeringens öppna medgivande. Jag tror att det är tack vare fredsrörelsens forskningar som den ljusskygga delen av verksamheten har kommit i dagern. Vi får hoppas att fredsrörelsen även i fortsättningen hjälper oss att bevaka framtida regeringar. Avvecklingen av vapenexporten kommer säkerligen också att diskuteras i fortsättningen i denna kammare. Gulfkriget och det svenska deltagandet med fältsjukhuset hänger givetvis samman med den lojalitet med Förenta nationerna som vi har bekännt oss till. Beslutet att sluta upp i de allierades aktion föregicks inte enligt min mening av tillräckliga folkrättsliga analyser. Nu i efterhand kan det konstateras att det mycket väl kan ifrågasättas hur FN-stadgan har tillämpats. Det har bl.a. gjorts i nedrustningsbetänkandet UU18, som vi behandlade för någon vecka sedan. Där konstateras bl.a. att det hade varit önskvärt att proceduren enligt stadgan hade kunnat iakttas. I den internationella debatten finns också en stark oro för att stadgan i själva verket missbrukas och för att man skulle kunna säga att FN utvecklas till ett instrument för främjande av vissa stormaktsintressen. Man kan också fråga sig på vilken rättslig grund kärnkraftsreaktorer och förmodade fabriker för stridsmedel bombades. På vilken grund bombades vattenverk, reningsverk och skyddsrum? Dessa bombningar har i dag genom bristen på rent vatten och smittspridningen åstadkommit avsevärda lidanden för civilbefolkningen. De farhågor vårt parti redovisade om hur kriget fördes från de allierades sida anser jag i stor utsträckning har bekräftats. Civilbefolkningen har drabbats hårt, och Saddam Hussein sitter fortfarande kvar vid makten. De motstridiga uppgifter som regeringen har lämnat som förklaringar till hur fältsjukhuset skall fungera visar också att de folkrättsliga förberedelserna inte var särskilt grundliga. Såvitt vi kan finna finns det emellertid ingen anledning för att rikta någon avgörande kritik på konstitutionella grunder mot regeringens handläggning av åtgärderna i Gulfkriget. I en så betydelsefull fråga kan man, såsom i reservation nr 4, resa frågan om inte riksdagen skulle ha behövt medverka i samband med de överenskommelser som slöts med Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 4.

Herr talman! Utskottet har behandlat vapenexport. Sveriges vapenexport ökade från 1,6 till 6 miljarder i fasta priser åren 1975--1989. Under de senaste åren har den minskat något på grund av att det inte blev något av med ytterligare haubitsbeställningar till Indien. Det svenska försvaret fick i stället köpa de överblivna kanonerna. Det värsta är emellertid inte att vi nu får hålla en krisbransch under armarna med skattemedel, utan att vi förlorar heder och internationellt anseende på grund av vapenexporten. Vår s.k. neutralitetspolitik avslöjas som ett dubbelspel. Svenska vapen har sålts olagligt i krigförande länder eller kommit till användning i krig genom vidareförsäljning från länder som vi har sålt till enligt regler och tradition. Det s.k. Gulfkriget har ytterligare illustrerat problemet och kommit som lök på laxen till smuggelaffärerna. Bo Hammar och Per Gahrton påpekar detta i ett särskilt yttrande. I vad gäller svenska vapen i Gulfkriget har vi ingen särskild reservation för att pricka regeringen. Man har skött detta dubbelspel mellan vapenexport, fredsiver och neutralitet så gott det sig nu göra låter, men pinsamt är det. Borde inte riksdagen göra någonting åt problemet. KU har, som Bertil Fiskesjö framhållit, gjort en del hedervärda insatser och medverkat till skärpta regler. Men bl.a. Gulfkriget visar att dessa åtgärder tyvärr inte räcker. Vi menar att all vapenexport måste avvecklas. Det är den enda lösningen. Vår heder i internationella sammanhang är värd mer än fem miljarder i exportinkomster. Vi kan för övrigt sälja andra saker. Så sägs det alltid att vi måste ha en exporterande krigsmaterielindustri för att kunna upprätthålla ett bra försvar. Ja, visst behöver vi det, om vi skall ha ett försvar som ser ut som det vi har i dag. Vi behöver ett samarbete med stormakten USA, om vi skall ha ett stormaktsförsvar i miniatyr. Inte klarar vi JAS-projektet utan amerikansk eller fransk teknologi. Men man kan bygga upp ett försvar enligt andra principer. Vi har motionerat om det. Nog skulle det väl vara fördelaktigt med ett försvar som var oberoende av stormakterna och oberoende av en exporterande krigsmaterielindustri. Jag är ävertygad om att den försvarsmodellen finns, men den blir aldrig utredd och projekterad så länge man låter försvarsindustrin och det militära etablissemanget i så stor utsträckning som nu styra utformningen av vårt försvar. Herr talman! En omstrukturering av vårt försvar är den nödvändiga förutsättningen för att vi skall kunna ta oss ur den smutsiga vapenhandeln och återupprätta vårt internationella anseende och få möjligheter att styra och ställa i vårt eget bo. I reservation 4 har vi tagit upp frågan om formerna för inrättandet av krigssjukhuset i Saudi-Arabien. Jag yrkar bifall till den reservationen. Sverige borde ha kunnat bistå med sjukvård genom Röda korset och inte genom samverkan med två krigförande länder.

Herr talman! Konstitutionsutskottet har under senare år ägnat mycken tid åt att granska handläggningen av exporten av svensk krigsmateriel. Utskottet har genom åren gjort många kritiska uttalanden i dessa frågor. Det är säkerligen heller inga överord att påstå, precis som Bertil Fiskesjö var inne på, att KUs granskning också aktivt bidragit till att reglerna för export av svensk krigsmateriel skärpts vid olika tillfällen. Jag lade märke till att Paul Ciszuk ville avveckla all krigsmaterielexport. Så kan man naturligtvis tycka, men jag vill gärna tillägga att detta egentligen inte har särskilt mycket att göra med årets granskningsdebatt. Den debatten skall ju föras på ett helt annat plan. Vår debatt beträffande granskningen avser ju om regeringen verkligen har hållit sig till de regler som gäller på det här området. Utskottsmajoriteten har då kunnat konstatera att så varit fallet. Vill man avveckla all krigsmaterielexport, får den frågan diskuteras av riksdagen på sedvanligt sätt. Att välrenommerade svenska företag medverkat i olaglig vapenexport var från början ofattbart för de flesta av oss. Rykten och påståenden om att man på regeringskansliet kände till dessa förhållanden var ju en tillräcklig grund för en konstitutionell granskning. Trots många år av idogt granskningsarbete har dessa rykten och påståenden dess bättre inte besannats. Det är intressant att konstatera att medborgarkommissionen, som också har utrett frågan om den svenska vapenexporten, i stort sett dragit samma slutsatser som konstitutionsutskottet. Fortfarande pågår utredningar angående grov varusmuggling av krigsmateriel. Det kan därför bli nödvändigt för utskottet att i vissa avseenden fortsätta sin granskning av svensk krigsmaterielexport. Herr talman! Innan jag går in på de reservationer i konstitutionsutskottets betänkande, som berör Gulfkriget, skall jag med några ord beröra en exportaffär, via Singapore och Thailand, vilken affär varit föremål för årets granskning. Den här affären handlades av regeringen i slutet av 1979 och under första halvåret 1980. Vid denna tidpunkt var Staffan Burenstam-Linder handelsministern och Ola Ullsten utrikesminister. När utförseltillstånden gavs, var Eric Krönmark föredragande statsråd. Händelseförloppet i affären har, så långt vi kunnat konstatera, utförligt beskrivits i utskottets betänkande. Som framgår därav har utskottet inte kunnat få svar på alla sina frågor. Vi har nämligen tyvärr tvingats konstatera, att det inte är möjligt att komma längre i ärendet. Utskottet har övervägt att söka komplettera utredningen genom ytterligare utfrågningar av berörda personer. Utskottet har då inte funnit det meningsfullt att gå vidare i ärendet -- detta mot bakgrund av den tid som gått och resultatet av de utfrågningar i saken som gjorts genom medborgarkommissionen, polis och åklagarmyndigheter. Utskottet delar medborgarkommissionens slutsats att ärendets handläggning tyder på en anmärkningsvärd brist på vaksamhet inom regeringskansliet. Det är precis som ett par talare tidigare har sagt att detta är en ganska klart uttalat kritik och en stark skrivning. Att genomföra en konstitutionell granskning långt efter en inträffad händelse är, precis som Birgit Friggebo sade, något som har sina svårigheter. Den erfarenheten har vi gjort i konstitutionsutskottet, att när en längre tid förflutit, så har aktörerna svårt att komma ihåg detaljer, vilka kan vara nog så viktiga. KU har i årets betänkande mycket ingående granskat regeringens handläggning av de problemställningar som för svenskt vidkommande uppstod under Gulfkrisen. I tiden har granskningen kunnat genomföras mycket nära tidpunkterna då händelserna ägde rum, och det är alldeles klart att detta förhållande har varit en stor fördel. Rent allmänt måste regeringen få ett gott betyg för sitt sätt att hantera situationer som uppstod i samband med Gulfkrisen. Det var svåra beslut som skulle fattas och frågor skulle handläggas under tidspress. Företrädare för oppositionspartierna har också givit beröm för regeringens sätt att sköta informationen till utrikesnämnden. I reservation nr 4 riktar vänsterpartiet och miljöpartiet kritik mot regeringens beslut att upprätta ett fältsjukhus i Saudi-Arabien. Man anser att åtagandet inte föregicks av erforderliga folkrättsliga analyser. Från utskottsmajoritetens sida har vi inte kunnat förstå, hur man har kunnat komma fram till den slutsatsen. Enligt vår mening framstår det som helt klart att regeringens beslut att tillmötesgå en begäran om att upprätta ett fältsjukhus i Saudi Arabien var korrekt. Någon konstitutionell kritik kan inte riktas mot regeringen på denna punkt. I reservation 5 hävdas att den svenska regeringens brev till Iraks president skulle ha givit ett felaktigt intryck om Sveriges Mellanösternpolitik. Framför allt Birgit Friggebo har utvecklat den kritiken ytterligare. Kritik har också riktats mot skillnader i formuleringen i brevet och i frågesvaret. Några klargöranden kan vara på sin plats. Det finns enligt vår mening absolut ingen grund för att rikta kritik mot det sätt på vilket brevet beretts i regeringskansliet. Jag vill minnas att Birgit Friggebo var inne på den saken. Hur brevet bereddes i regeringskansliet framgår mycket klart av den redovisning som lämnas på s. 60 i granskningsbetänkandet. Ett brev som detta från Sveriges statsminister till Iraks president är inte att anse som ett regeringsärende i den meningen att beslut i frågan måste fattas av regeringen samfällt. Som en följd av detta finns inte heller något formellt krav på gemensam beredning mellan olika delar av regeringskansliet. Däremot är omfattningen och överlämnandet av brevet en fråga där, enligt 10 kap. 8 § regeringsformen, utrikesministern skall hållas underrättad. Så har också, vilket utskottet har kunnat konstatera, varit fallet. Beträffande skillnader i formuleringar och att det i brevet lämnas uppgifter utöver dem som finns med i svaret, måste man ta i beaktande att frågesvaret i första hand gäller frågan om en konferens i Mellanöstern. Brevets syfte var att bidra till att få den svenska gisslan fri. KU har emellertid från sina utgångspunkter inte anledning att utgå från annat än att brevet redovisar Sveriges tidigare intagna utrikespolitiska linje. Självfallet -- det vill jag betona precis som miljöpartiet och vänsterpartiet har gjort -- hade det varit en fördel om frågan om brevet anmälts för utrikesnämnden. Men det står fullkomligt klart att utrikesminister Sten Andersson i sitt svar till Hans Göran Franck här i riksdagen redovisade de grundläggande principerna för svensk Mellanösternpolitik. Den fråga om ställdes gällde en fredskonferens. Brevet till Saddam Hussein bygger också på dessa principer.

Att göra det på det sätt som hon gjorde här leder alltid fel. Det finns alltså inte enligt min mening anledning att arbeta med hypoteser som hysch hasch och säga att regeringen hade för avsikt att dölja någonting för oppositionen. Det hade den defintivt inte. Det sista regeringen skulle önska i ett sådant läge var att i det egna landet föra en onödig diskussion. Jag har svårt att förstå att den som läser frågan och svaret på den över huvud taget kan missförstå intentionerna i brevet. I detta brev redovisar regeringen att Sverige i princip är ett neutralt land som har levt i fred i 200 år. Det kan ju ingen bestrida. Samtidigt understryker man i brevet till Saddam Hussein att den svenska regeringen står bakom de resolutioner som FN har antagit. Från dessa utgångspunkter kan det knappast råda något tvivel om vilken hållning Sverige intar i Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottsmajoritetes skrivningar.
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt, Kurt Ove Johansson, att en avveckling av vapenexporten inte har något att göra med den konstitutionella frågan om hur regeringen har handlagt ärendet i fråga. Men Gulfkriget visar vilket stort problem denna vapenexport är. Jag försöker bara vara litet hjälpsam och lägga fram konstruktiva förslag, så att regeringen slipper att år efter år få dessa otrevliga debatter där dess handlande hela tiden ifrågasätts. Det kan inte vara lätt att samtidigt vara vapenexportör och fredsvän samt oberoende av andra. Det uppstår svårigheter att få dessa saker att gå ihop. Jag tror dock att det finns konstruktiva lösningar som vi har anledning att diskutera i ett sammanhang som detta.
Herr talman! Jag vet inte vad hysch hasch är för något, men det är kanske ett skånskt uttryck. På mig låter det som om Kurt Ove Johansson deltar i en knarkdebatt i stället för en granskningsdebatt. Han talade om beredningen av detta ärende och menade att det inte fanns någon anledning att rikta kritik mot regeringens handlande. Men utskottsmajoriteten säger ju själv att det hade varit en fördel om ärendet redovisats i utrikesnämnden. Det bör ju vara en del av beredningsarbetet. Det har Kurt Ove Johansson själv skrivit under på. Ändå talar han om att det inte finns några formella regler för hur ett sådant ärende skall handläggas. Regeringen har gett sken av att det inte har funnits tid i utrikesnämnden att föredra frågan om brevet till Saddam Hussein. Nu har det visat sig att utrikesnämnden sammanträdde under den tid som regeringen diskuterade brevet, men ändå tog man alltså inte upp saken i utrikesnämnden. Utskottsmajoriteten har kanske inte heller ansett sig ha tid att ta fram uppgiften om att utrikesnämnden faktiskt har sammanträtt. Det är möjligt att utskottsmajoriteten hade kommit till en annan uppfattning om man hade känt till att utrikesnämnden sammanträdde två dagar efter det att Sten Andersson gav sitt frågesvar här i kammaren. Vi får väl hoppas och utgå från att frågesvaret har beretts i vanlig ordning, men det intressanta är att utskottsmajoriteten själv säger att frågesvaret skiljer sig från brevet vad gäller formuleringarna. Det skiljer sig faktiskt från brevet så när som på två formuleringar i det samma. Jag rekommenderar Kurt Ove Johansson att ta kontakt med erfarna diplomater i utrikesförvaltningen och höra vad de tycker om detta brev. Jag behöver kanske inte redovisa det här, men så mycket kan jag säga att de tycker att brevet var utomordentligt olyckligt. Bakgrunden är naturligtvis att det helt och hållet var en politisk beredning av ärendet. Utrikesministern hade inte sett det slutliga formuleringarna. Pierre Schori agerade i stället för honom. Brevet formulerades av statsministern och några personer i hans närmaste krets i statsrådsberedningen. Då går det som det går, om man dessutom inte föredrar brevet i utrikesnämnden på det formella sätt som man brukar göra där. Kurt Johansson säger till mig att jag inte skall ägna mig åt att arbeta med hypoteser. Men det måste man göra i detta fall. Varför bereddes ärendet på det sätt som skedde? Vi får inga svar på den frågan. Regeringen säger att man inte hann föredra ärendet i utrikesnämnden, men den uppgiften är fel. Det finns därför anledning att fråga sig varför handläggningen av detta ärende så helt avviker från regeringens beteende under hela perioden i övrigt för Gulfkriget.